Fru talman! Åsikt i sak har jag, men den tänker jag inte tillkännage för Margot Wallström i dag, för ärendet bereds — som jag har redovisat sida upp och sida ned i interpellationssvaret — och då brukar vi inte avslöja detta. Jag tycker att Margot Wallström talar med dubbel tunga. Dels menar hon att regeringen har tummen i handen och är virrig i allmänhet, dels har hon, när jag påpekar att det är en svår fråga, fullständigt klart för sig att det är en förfärligt svår fråga. Regeringen kan uppenbarligen inte hantera denna fråga, enligt Margot Wallström. Sedan talar Margot Wallström kolossalt mycket om otåligheten — man har en känsla av att det jäser i hela landet. Får jag säga att jag känner väl till otåligheten i Karlstad bland lärarkandidaterna. Jag känner också till otålighet bland andra lärarkandidater. Otålighet bland verksamma lärare har jag emellertid inte hört någonting alls om. Men kanske Margot Wallström kan göra en liten undersökning och se om det är möjligt att entusiasmera dem också för att betygen skall avskaffas. Det är de som nu drabbas i meritvärderingshänseende. Sedan kan jag bara slutligen upprepa — och jag menar verkligen detta allvarligt — mitt råd till Margot Wallström: Följ den regel som gäller här i riksdagen, att vi inte berör personfrågor!

Fru talman! Rolf Dahlberg har frågat mig 1. om jag avser att föreslå ändringar i bostadsfinansieringsförordningen så att kommuner ej kan förhindra fristående bostadsrättsföreningar att erhålla 99 90 belåning och 2. om jag vill medverka till att kommunerna tillräckligt aktivt informerar om bildandet av bostadsrättsföreningar. I propositionen 1977/78:93 om riktlinjer för ansvarsfördelningen inom bostadsförsörjningen m.m. framhöll jag bl.a. att det är angeläget att kommunerna i linje med bostadsförsörjningslagens syfte skyndsamt utser representanter i bostadsrättsföreningar. För att underlätta bildandet av bostadsrättsföreningar har därefter genomförts vissa ändringar och förenklingar i lånereglerna. Bostadsrättskommittén skall enligt sina direktiv bl.a. undersöka effekterna av dessa ändringar och förenklingar. Kommittén är därvid oförhindrad att föreslå ytterligare ändringar som kan vara motiverade för att undanröja kvarstående hinder för att bilda bostadsrättsföreningar. I propositionen framhöll jag också att det är angeläget att kommunerna på ett tillfredsställande sätt informerar om hur bostadsrättsföreningar bildas. I bostadsrättskommitténs uppdrag ingår att undersöka kommunernas åtgärder när det gäller att underlätta bildandet av bostadsrättsföreningar och föreslå de ändringar som kan vara motiverade.

Fru talman! Jag ber att få tacka bostadsministern för svaret. Det här interpellationssvaret är ur flera synpunkter otillfredsställande. Jag skulle också vilja påstå att det är ett något märkligt angreppssätt bostadsministern har använt sig av, nämligen att i några få meningar avfärda en principiellt mycket viktig fråga och helt undvika att ta upp de problem som framförts i interpellationen. Bakgrunden är — som framgår av interpellationen, men inte av svaret — det mycket uppmärksammade beslut som den socialdemokratiska majoriteten i Norrköpings kommunfullmäktige fattade 1978. Man beslöt där att vägra två bostadsrättsföreningar att utse kommunala styrelseledamöter och revisorer. Samtliga borgerliga ledamöter i kommunfullmäktige reserverade sig mot beslutet. Detta beslut föregicks av en mycket lång och konstig hantering i kommunen, och socialdemokraterna sade att detta var ett politiskt beslut. Man ville inte ha privata bostadsrättsföreningar. Man ville ha bostadsrättsföreningar som tillhörde HSB eller Riksbyggen. Det här fick till följd att dessa bostadsrättsföreningar gick miste om den 99-procentiga belåningen. Det i sin tur medförde att grundavgiften, den kontanta insatsen, ökade med 54 26. Det var alltså ett ganska hårt slag för de personer i Norrköping som hade planerat att bygga dessa bostadsrättshus. Ärendet kom mycket snabbt upp här i kammaren dels i en interpellation av en partikamrat till Birgit Friggebo, dels i en fråga av en moderat ledamot, dels också i en folkpartimotion. Interpellationen och frågan besvarades den 3 april 1978 av Birgit Friggebo, som då var biträdande bostadsminister. Jag skall här ta upp fyra punkter i det svar som Birgit Friggebo då gav.

Det är t.ex. uppenbart att ett sådant förfarande ——- som innebär att kommunen särbehandlar vissa bostadsrättsföreningar i konkurrensbegränsande syfte — inte är förenligt med gällande grunder för långivningen.” Både interpellanten och frågeställaren var utomordentligt nöjda med detta svar. Det var ett klart och rejält svar som Birgit Friggebo gav den gången och som, tycker jag, står i bjärt kontrast till det svar som jag har fått i dag. Strax efteråt behandlade vi i civilutskottet en folkpartimotion med krav på att kommuner inte skulle kunna hindra bostadsrättsföreningar att få 99-procentig belåning. Utskottet ansåg då med hänvisning till vad Birgit Friggebo hade sagt tre veckor tidigare att det inte fanns anledning att tillstyrka motionsförslaget. Vad som nu har hänt är att beslutet i Norrköping har överklagats först till länsstyrelsen och sedan till regeringsrätten. Regeringsrättens utslag kom för ett par månader sedan, och det är bakgrunden till min interpellation. Regeringsrätten slår nämligen fast att med nuvarande lagar och bestämmelser kan man inte hindra en kommun att förfara på det konstiga sätt som Norrköpings kommun har gjort. Om man har det mycket klara besked som Birgit Friggebo gav här i kammaren 1978 i åminnelse och jämför det med regeringsrättens utslag och interpellationssvaret, finner man att det svar som jag har fått i dag är utomordentligt nedslående och magert. Vad säger då statsrådet i sitt svar? Jo, hon säger bl.a.: ”För att underlätta bildandet av bostadsrättsföreningar har därefter genomförts vissa ändringar och förenklingar i lånereglerna. Bostadsrättskommittén ——-— skall enligt sina direktiv bl.a. undersöka effekterna av dessa ändringar och förenklingar.” Nu skall vi inte blanda bort korten, Birgit Friggebo! Förenklingarna och ändringarna har icke med den här saken att göra. Det vet bostadsministern mycket väl. Inget förslag har framlagts som innebär att man på något sätt skall kunna hindra kommuner att fatta sådana godtyckliga beslut som man gjorde i Norrköping. Förändringarna och förenklingarna har att göra med mandatperiodens längd för ledamöterna i kommunala organ, vid vilken tidpunkt tillsättandet skall ske och sådana saker. De har inte alls att göra med den principiellt mycket viktiga fråga som jag har tagit upp. Detta är, som sagt, bara ett försök att blanda bort korten. Men den här frågan kommer naturligtvis vi som ingår i bostadsrättskommitten att titta på. Men när nu regeringsrättens utslag har fallit finns det, med tanke på det klara uttalande som Birgit Friggebo gjort den 3 april 1978, inte någon anledning att vänta på en utredning. Jag vill, fru talman, med anledning härav ställa två konkreta frågor till bostadsministern. För det första: Håller bostadsministern fast vid den av henne 1978 redovisade principiella synen på detta problem? Om svaret på den frågan är ja, kräver för det andra inte då all logik att bostadsministern griper sig an frågan och lägger fram förslag till ett system som fungerar i enlighet med bostadsministerns övertygelse?
Fru talman! Mitt svar var ganska kort, och anledningen härtill var den tidigare interpellationsdebatt som vi har haft här i kammaren. Min mening i frågan är därmed väl känd sedan tidigare, och det finns inte anledning att i varje svar — vi har nog med långa debatter här i kammaren ändå — upprepa allt vad man sagt tidigare. Men om det är Rolf Dahlbergs önskan, skall jag gärna än en gång redogöra för delar av handläggningen av denna fråga. Jag sade i mitt svar 1978 att kommunen vid sitt ställningstagande när det gäller att utse kommunala representanter inte har att pröva andra frågor än huruvida föreningen bedriver verksamhet som är förenlig med de motiv som statsmakten angivit för det utökade statliga stödet i form av 99 96 belåning och huruvida de ekonomiska förhållandena är sådana att stöd bör ifrågakomma. Jag sade också att konkurrensbegränsande kommunala beslut kan aktualisera ändringar i bostadsfinansieringsförordningen. Utskottet behandlade också, som Rolf Dahlberg sade, en motion om dessa frågor, och även utskottet uttalade att kommunen bara skall bedöma frågan huruvida den verksamhet som bedrivs är förenlig med de riktlinjer som statsmakterna har antagit. Utskottet utgick också från att de kommunala besluten skulle grundas enbart på dessa riktlinjer. Nu har vi alltså fått ett utslag från regeringsrätten, och detta kan synas ge stöd för uppfattningen att en kommun vid sin bedömning av frågan om kommunal representation kan vägledas av andra grundläggande principer än dem som riksdagen har angivit vid behandlingen av den s.k. byggadministrationspropositionen och motionsbehandlingen i samband härmed i civilutskottet. Mot den bakgrunden anser jag att det finns anledning att överväga ändringar i gällande regler, kanske bl.a. i bostadsfinansieringsförordningen, för att förhindra konkurrensfördelar för vissa intressenter. Men jag är inte beredd att lyfta ut ett litet spörsmål från det utredningsarbete som nu bedrivs beträffande hela bostadsrättsföreningsfrågan, där ju inriktningen är den att man skall stimulera och underlätta bildandet av bostadsrätts föreningar, både i nyproduktionen och i det befintliga beståndet. Därför gäller det här kanske mer en tidsfråga än en sakfråga.
Fru talman! Jag ber att få tacka för detta kompletterande inlägg från bostadsministern. För det första är jag mycket till freds med att bostadsministern håller fast vid sin allmänna inställning till detta problem. Däremot är det fortfarande mycket märkligt att bostadsministern i sitt utomordentligt korta svar talade om andra saker än dem som interpellationen gällde. Jag är ju ledamot i bostadsrättskommittén, där vi som bostadsministern vet behandlar oändligt komplicerade frågor som kräver omfattande utredningar. Det gäller spörsmål som berör hur man eventuellt i framtiden skall kunna överföra delar av hyresbeståndet till bostadsrätter, och hela det komplex av problem som den frågeställningen omfattar. Att då skjuta över också just den här aktuella lilla delfrågan till kommittén är enligt min uppfattning helt onödigt. Det krävs ju ingen utredning i frågan. Vi har nu fått regeringsrättens utslag. Vi känner bostadsministerns inställning i frågan; den stämmer alltså inte med regeringsrättens utslag. Det har tidigare visat sig att bostadsministern kunnat göra justeringar i bestämmelserna. Såsom framgår av svaret har det gjorts små ändringar i författningen utan att man har utrett det. På den här punkten finns det, fru talman, ingenting att utreda. Antingen tycker man att kommunerna skall kunna få säga nej eller också tycker man att här är det fråga om statliga pengar, och då är det staten — alltså regeringen och riksdagen — som skall besluta om bestämmelserna. Om kommunerna inte vill ha den här uppgiften, så får vi väl försöka hitta någon annan. Länsbostadsnämnderna kan väl utse de representanter som så att säga är det allmännas insyn i bostadsrättsföreningarna. Men det är absolut inte tillfredsställande att man i dag i vissa socialdemokratiskt styrda kommuner godtyckligt skall kunna hindra människor att bilda bostadsrättsföreningar. Resultatet blir ju, som bostadsministern sade, att vi skjuter problemet ytterligare något år framåt i tiden, vilket är helt onödigt. Jag hemställer att bostadsministern funderar på och vid lämpligt tillfälle återkommer till kammaren med förslag.
Fru talman! Det är faktiskt fråga om hur man skall göra förändringar också. Ibland kan det tyckas att vi har för stort utredningsväsende, men det finns oerhört många små frågor som man från och till kan rycka och slita i, och det skulle innebära en väldig arbetsbelastning på departementen, om man så fort man upptäckte ett enda litet problem omedelbart skulle springa fram och föreslå ny lagstiftning eller ändringar. Man måste också ibland undersöka hur det skall gå till. Såvitt jag känner till är Norrköpingsfallet det enda fallet som över huvud taget har funnits under de senaste åren. Därför är det kanske i kvalitet en stor fråga men i kvantitet en väldigt liten fråga. Man måste alltså titta på det här problemet. Kan man t.ex. avstå från offentliga representanter i bostadsrättsföreningarna? Vad får det för effekter för samhällets insyn, för säkerställandet av de lån man ger till bostadsrättsföreningarna? Skall det ske en förändring i bostadsfinansieringsförordningen eller kanske man måste gå in på bostadsförsörjningslagen? Det senare är vad regeringsrätten har pekat på när den har gjort sin bedömning. Det kan synas enkelt att göra förändringar, men eftersom bostadsrättsutredningen ändå relativt snart blir färdig bör den också kunna bedöma de här frågorna; den tittar ju på i stort sett alla frågor som handlar om att underlätta bildandet av bostadsrättsföreningar både i det befintliga beståndet och i nyproduktionen.

Fru talman! Sten-Ove Sundström har frågat mig om jag är beredd att verka för att spelhallar för ungdom typ flipperhallar förbjuds. Lotteriutredningen har i sitt betänkande Lotterier och spel behandlat bl.a. flipperspel och liknande förströelsespel. Utredningen har föreslagit att länsstyrelsen — om det behövs från social synpunkt — skall kunna begränsa antalet spelapparater och speltiden i lokaler med sådant spel. Betänkandet har remissbehandlats. Beredningen av frågan är inte slutförd i handelsdepartementet. Ställning får tas i den proposition om ny lotterireglering som nu förbereds.

Fru talman! Jag tackar handelsministern för svaret på min fråga. Bakgrunden till frågan är den utveckling som skett under de senaste åren, då det blivit allt fler spelhallar för ungdom runt om i landet.- Målgruppen för denna spelverksamhet är ungdomar från tio år och uppåt. Spelandet i de s.k. flipperhallarna pågår ofta hela dagarna och leder ibland till att ungdomar gör sig skyldiga till skolskolk och snatterier för att de skall kunna vara med i spelverksamheten. Även om man inte direkt kan vinna pengar genom att spela på dessa automater så kostar det pengar att vara med. Privatpersoner gör ibland stora förtjänster genom att anordna spel av detta slag. Frågan måste ställas hur vi i vårt land kan acceptera att den här spelverksamheten för ungdom breder ut sig. Den motverkar också de satsningar som man gör från kommunernas sida för att aktivera ungdomar till meningsfulla fritidssysselsättningar. Det kan inte hjälpas att jag tycker att det är litet av dubbelspel att tillåta denna verksamhet nu, när vi nyligen har förbjudit de s.k. enarmade banditerna — spelautomater för vuxna. Det finns mycket som talar för att den här typen av spelverksamhet för ungdom bör förbjudas. I svaret på min fråga hänvisar statsrådet till det framlagda betänkandet från lotteriutredningen, som ”har föreslagit att länsstyrelsen — om det behövs från social synpunkt — skall kunna begränsa antalet spelapparater och speltiden i lokaler med sådant spel”. Jag tolkar då svaret så att statsrådet inte är beredd att medverka till ett förbud mot de här spelen för ungdom — trots att man känner till att spelen kan ha negativa effekter på ungdomarna. Med andra ord: Spelhallar för ungdom bör bestå — med vissa begränsningar — trots att vi förbjudit spelautomater för vuxna i vårt samhälle.

Fru talman! Bengt Silfverstrand har bett mig redovisa regeringens syn på vad som skall känneteckna en ideell organisation, om kooperativa konsumentgillen mot den bakgrunden kan betraktas som ideella organisationer med ideellt syfte och hur regeringen ser på frågan om lotteritillstånd för kooperativa konsumentgillen. Anledningen till de ställda frågorna är att de tillståndsgivande myndigheterna på lotteriområdet inte längre skulle bevilja kooperativa konsumentgillen lotteritillstånd. Skälet därtill skulle främst vara att tillståndsgivande myndighet anser, att konsumentgillena inte bedriver sådan verksamhet som avses i 3 § lotteriförordningen. I 3 § 1939 års lotteriförordning sägs att tillstånd kan lämnas till lotteri som anordnas till förmån för välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål eller för partipolitisk verksamhet eller till understöd och uppmuntran åt svenska konstidkare. Lotterinämnden har enligt vad jag inhämtat som sista besvärsinstans hittills prövat ett ärende som avser lotteritillstånd för kooperativt konsumentgille. Enligt handlingarna i ärendet var den verksamhet som gillet bedrev att ”sprida kunskap om den kooperativa rörelsen och stimulera till kooperativ aktivitet” och att ”vara ett språkrör för medlemmarnas synpunkter och vidarebefordra förslag till de kooperativa organen”. Lotterinämnden fann bl.a. att gillet var en intresseorganisation och att gillets uppgift, som denna angavs i stadgarna, inte var att hänföra till ändamål som avses i 3 § lotteriförordningen. Frågan om vilken typ av organisation som bör beviljas lotteritillstånd har behandlats i lotteriutredningens betänkande Lotterier och spel . Vid remissbehandlingen har flera organisationer framfört synpunkter beträffande kooperativa konsumentgillens möjligheter att få Arbetet med utformningen av en ny lotterilag pågår inom handelsdepartementet. Ställning i bl.a. den nu aktuella frågan får tas i det sammanhanget.

Fru talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret på min interpellation. Att handelsministern inte vill föregripa utformningen av den nya lotterilag som nu uppenbarligen håller på att utarbetas inom handelsdepartementet kan jag ha en viss förståelse för. Däremot är jag förvånad över att interpellationssvaret inte innehåller ens en antydan om regeringens syn på vad som skall karakterisera en ideell organisation. Med lika stor tystnad förbigår tyvärr handelsministern följdfrågan om kooperativa konsumentgillen enligt regeringens uppfattning är att hänföra till begreppet ideella organisationer med ideellt syfte. I svaret hänvisar handelsministern sedan till ett i lotterinämnden prövat ärende avseende lotteritillstånd för ett kooperativt konsumentgille. Ifrågavarande gilles ansökan om att få anordna lotteri avslogs av nämnden med den motivering som handelsministern åberopar. Han citerar också valda delar av konsumentgillets dåvarande stadgar, som lotterinämnden inte fann vara förenliga med de ändamål som avses i 3 § lotteriförordningen. Låt mig få upplysa handelsministern om att dessa stadgar är inaktuella. De utmönstrades vid Konsumentgillesförbundets kongress 1979. Då genomfördes en stadgeändring i vad gäller ändamålet för konsumentgillenas verksamhet. De stadgar som anger gillenas ändamål med verksamheten finns ordagrant återgivna i inledningen av min interpellation. Jag vill fråga handelsministern i vilket avseende dessa målsättningar för konsumentgillenas verksamhet motsäger att ett konsumentgille skulle vara att betrakta som en ideell organisation med ideellt syfte. Det är väsentligt att få handelsministerns svar på denna fråga. I 3 § lotteriförordningen sägs bl.a. att tillstånd kan lämnas till lotteri som anordnas till förmån för välgörande, kulturellt eller allmännyttigt ändamål. Lotteriutredningen finner att nuvarande bestämmelser om vilka ideella ändamål som skall få stödjas med intäkter från lotterier och spel är oklara och svårtolkade. Detta har medfört att myndigheterna tillämpar bestämmelserna på olika sätt. Den praxis som utvecklats på området framst utredningen i vissa fall som inkonsekvent och ologisk. Lotteriutredningens förslag innebär ju också att kretsen av anordnare av lotterier och spel vidgas i förhållande till nuläget. Utredningen säger bl.a.: ”Vi vill inte förorda någon fast rangordning mellan olika ideella ändamål utan anser att all ideell verksamhet i vid mening är till nytta för samhället. Vi anser mot denna bakgrund att i princip alla föreningar med ideellt syfte skall få anordna lotterier och spel.” Utredningens förslag om att lotteritillstånd inte skall medges föreningar med sådan verksamhet som direkt eller indirekt syftar till att gagna föreningsmedlemmarnas ekonomiska intressen är däremot både oklart och motsägelsefullt. De kooperativa konsumentgillena är renodlat ideella organisationer som arbetar med konsumentfrågor i vidaste bemärkelse. Verksamheten bedrivs utifrån en kooperativ grundsyn men helt utan kommersiella intressen. Konsumentkooperativ verksamhet som syftar till att främja medlemmarnas ekonomiska intressen bedrivs som bekant av konsumentföreningar. Varje gille är en självständig förening, öppen för alla som accepterar gillets ändamål och medel. De krav på stadgar, öppenhet och varaktighet som lotteriutredningen ställer på föreningar som vill anordna lotterier uppfylls således av de kooperativa konsumentgillena. Det står helt klart att den verksamhet som bedrivs i ett kooperativt konsumentgille inte har till syfte att främja någon bestämd grupps ekonomiska eller därmed jämförbara intressen. Stadgarnas målsättning förverkligas genom en livlig studie-, informationsoch insamlingsverksamhet. Denna verksamhet har en klart allmännyttig och kulturell inriktning. När det gäller ekonomin — som är betydelsefull — säger lotteriutredningen bl.a.: ”Organisationer som har goda intäkter från annat än lotterier och spel bör stå tillbaka för organisationer med enbart marginella möjligheter att alternativt finansiera sin verksamhet.” Konsumentgillena finansierar större delen av sin verksamhet med medlemsavgifter och lotteriinkomster. I vad gäller det gille som fick avslag på sin ansökan om lotteritillstånd i högsta besvärsinstans svarade tombolalotterier för drygt 5096 av intäkterna de båda aktuella åren 1975 och 1976. För många gillen har nästan den enda möjligheten att skaffa de medel som är nödvändiga för att kunna bedriva en meningsfull verksamhet just varit att anordna tombolalotterier för allmänheten.

Lotteriutredningen understryker behovet av en sanering av lotterioch spelmarknaden. Däri kan jag livligt instämma. Vill man sanera marknaden för lotteri, spel och dobbel, förefaller emellertid inte de kooperativa konsumentgillena vara den typ av organisationer som omedelbart faller i blickfånget. Om regeringen har intresse av att stödja ideella och samhällsnyttiga organisationer som kooperativa konsumentgillen, har man möjlighet att ge konkreta uttryck för detta genom att bereda gillena möjligheter att finansiera sin verksamhet med lotterimedel. Jag vill än en gång upprepa frågan till handelsministern: Anser handelsministern med hänsyn till vad jag här anfört och mot bakgrund av de målsättningar för verksamheten som gäller för kooperativa konsumentgillen att dessa kan betraktas som ideella organisationer?
Fru talman! Vid bedömningen kan man uppenbarligen inte bara utgå från vad som sägs i stadgarna för en viss organisation eller förening. Det skulle vara alltför enkelt, om man i stadgarna kunde skriv in vad som passar för det mål man med skrivningen vill uppnå. Det måste i st verksamhetens karaktär. Jag vill erinra om de två konstateranden som jag redan har gjort. För det första har lotterinämnden prövat ett ärende som avser lotteritillstånd för kooperativt konsumentgille. Nämnden fann då att det, åtminstone enligt den hittillsvarande lagstiftningen, inte skall vara möjligt för sådana att anordna lotterier. För det andra får frågan hur man i en ny lotteriförordning och en ny lotterilag skall bedöma vilka organisationer som bör beviljas lotteritillstånd anstå till dess regeringen kommer med en proposition i denna fråga.
Fru talman! Jag tolkar handelsministerns senaste inlägg — som var uttryck ället göras en prövning av för en något kringgående rörelse — så, att regeringen inte har någon åsikt om vilka villkor som skall uppfyllas för att en organisation skall anses som ideell i ordets verkliga bemärkelse. Det är riktigt att ett fall har förts ända upp till högsta besvärsinstans, lotterinämnden, och att konsumentgillet där fick avslag på sitt yrkande. Men det är väl ändå ett alltför bräckligt underlag att hänvisa till. Fortfarande saknar jag alltså svaren på de två första frågorna i min interpellation. Jag understryker än en gång att jag inte begär att handelsministern här skall redovisa innehållet i den proposition som bara är under arbete, men det vore värdefullt att få reda på hur regeringen ser på frågan om ideella organisationer. Jag kan här nämna att det faktiskt finns andra fall som har prövats i lägre instanser. Detta visar hur bräckligt underlaget är och hur stort behovet är av klara regler på detta område. Det är dessa klara regler som jag nu hoppas att regeringen skall kunna få fram i den aviserade propositionen. Det finns faktiskt ett fall från Skåne där polismyndigheten konstaterade att den stora majoriteten i ett kooperativt konsumentgille bestod av människor som samtidigt var medlemmar i en konsumentförening. Eftersom majoriteten var medlemmar i denna konsumentförening, drog polismyndigheten slutsatsen att verksamheten i praktiken kunde anses ha en sluten karaktär. Det är väl ändå inte sådana regler vi skall skapa. Det bör räcka om det är möjligt för alla att bli medlemmar. Om det skulle visa sig att en viss grupp människor de facto utgör majoriteten i gillet, kan inte det vara skäl för att avstyrka ett bifall till en framställning om lotteritillstånd. Jag ville med detta bara visa på den oklarhet i praxis som finns när det gäller lotteritillstånd. Och jag vill avsluta med en vädjan till handelsministern att han skall ta hänsyn till de synpunkter som kommit från många remissinstanser och se till att en organisation som sannerligen är ideell i ordets verkliga bemärkelse får möjlighet att fortsätta sin verksamhet och finansiera delar av denna med lotterimedel.

Herr talman! Alf Wennerfors har frågat mig hur jag vill medverka till en rekryteringspolitik inom den statliga förvaltningen som överensstämmer med regeringens strävan att begränsa den offentliga sektorns expansion, samt om jag är beredd att omgående rekommendera eller på annat sätt medverka till anställningsstopp inom den statliga förvaltningen. Bakgrunden till Alf Wennerfors fråga är att byggnadsstyrelsen ledigförklarat två tjänster. De senaste årens budgetarbete har inneburit en mycket restriktiv prövning av de statliga myndigheternas administrationskostnader. I årets budgetproposition har med få undantag det s.k. huvudförslaget utgjort grundvalen för prövningen. Det innebär att myndigheternas administrationskostnader för budgetåret 1980/81 kommer att reduceras med 296 efter prisoch löneomräkning. I kompletteringspropositionen som nyligen förelagts riksdagen anförs att regeringen även i nästa budgetarbete bör tillämpa det s.k. huvudförslaget vad gäller statliga konsumtionsutgifter. Anvisningar med denna innebörd har i januari lämnats till de statliga myndigheterna. Det ankommer efter budgetprövningen på myndigheterna att inom ramen för de medel som riksdag och regering anvisar, samt de övriga bestämmelser som utfärdas, göra de prioriteringar som myndigheterna finner ändamålsen liga för att kunna utföra de uppgifter som åligger dem. Det är särskilt i ett stramt budgetläge viktigt att myndigheterna inom angivna ramar har möjlighet till omprioriteringar för att uppnå ett bättre resursutnyttjande. Jag anser att den målsättning som Alf Wennerfors tar upp i sin fråga bättre uppnås genom en restriktiv budgetprövning än genom åtgärder som generellt anställningsstopp inom den statliga förvaltningen. Jag är inte beredd att medverka till ett sådant anställningsstopp.
Herr talman! Jag behöver inte säga särskilt mycket om hur det är beställt med svensk ekonomi -— vi vet alla hur allvarligt läget är. Enbart den siffra som belyser hur stort budgetunderskottet är — 50-60 miljarder — säger oss hur bekymmersamt vi har det och att vi måste vidta alla de åtgärder som kan vidtas för att komma till rätta med de ekonomiska bekymren. När jag säger att budgetunderskottet är 50-60 miljarder skall vi också ha i minnet vad som anges i kompletteringspropositionen, nämligen att vi de närmaste åren har att räkna med ökande budgetunderskott. Vi måste alltså öka intäkterna, dvs. vi måste tjäna mera pengar genom att sälja till andra länder. Men vi måste framför allt granska varenda utgift. Vi måste hushålla bättre med våra pengar. Jag blev väldigt förvånad när jag i Dagens Nyheter fick se annonsen om två nya tjänster på byggnadsstyrelsen. Det är alltså två nya tjänster utöver de nära 900 personer som arbetar inom detta statliga verk. Det måste finnas personer inom verket som kan omplaceras för att utföra denna typ av uppgifter. Det måste också finnas möjligheter att utbilda personer som redan finns där för de eventuella nödvändiga uppgifter som man anser skall utföras enligt vad som anges i annonsen. Även om det finns en positiv underton i svaret till mig, tycker jag att budgetministern kunde instämma med mig i uppfattningen att man inte bara borde tänka på omprioriteringar — som budgetministern ser det — utan också borde uttala att det inom olika statliga verk görs omplaceringar, dvs. att man utnyttjar folk så mycket man någonsin kan när läget är så bekymmersamt. Det borde dessutom satsas på utbildning och utveckling av de människor som finns tillgängliga. Jag tror att det finns många unga och gamla människor, inte minst inom byggnadsstyrelsen, som skulle kunna ta sig an de uppgifter det här är fråga om. Jag bill också påminna om att när frågan om hur många ytterligare tjänster byggnadsstyrelsen skulle få behandlades förra året, alltså våren 1979, så avstyrkte föredraganden den begäran om nio tjänster som förelåg och tillstyrkte två tjänster. Riksdagen sade också ja till dessa två tjänster. Men de två tjänster som byggnadsstyrelsen då fick är det inte fråga om i det här sammanhanget, utan det är andra tjänster det gäller. Då undrar jag: Har byggnadsstyrelsen över huvud taget rätt att utlysa dessa två tjänster? Kan ett statligt företag verkligen agera på det här sättet?
Herr talman! Alf Wennerfors och jag är ense i fråga om den grundläggande utgångspunkten, att det är nödvändigt med en mycket restriktiv prövning av de statliga myndigheternas administrationskostnader. Däremot har vi kanske olika meningar om vilka vägar man bör gå. Jag menar att ett generellt anställningsstopp när det gäller all statlig administration skulle slå fel. Det kan också i ett stramt budgetläge finnas motiv för att inom ett verk förstärka och utöka administrationen på vissa områden, men detta måste då betalas genom att man gör besparingar på andra områden, inom samma verk eller inom andra verk. Man bör kunna göra omplaceringar, och man bör inom vissa verk också kunna göra begränsningar och personalminskningar, om man genom en rationalisering kan uppnå samma effektivitet som tidigare eller om verkets arbetsområde skulle ha minskat. Men man bör alltså kunna utöka administrationen i de fall då ett verk får vidgade uppgifter och höjda ambitioner. När det gäller det nu aktuella fallet är det faktiskt så att de båda tjänsterna redan finns inrättade på byggnadsstyrelsen. Den ena har nyligen blivit vakant, och den andra har varit vakant sedan en tid. Det är alltså inte fråga om något nytillskott av två tjänster, utan dessa tjänster ligger inom den fastlagda ramen. Just i det här fallet tycker jag faktiskt att man har en god användning av de båda tjänsterna. Befattningshavarna skall jobba med ekonomisk planering och redovisning bl.a. i fråga om kostnadsstyrning och kostnadsuppföljning av olika byggprojekt, och det tycker jag är en bra verksamhet.
Herr talman! Det har varit väldigt svårt att få veta hur det verkligen ligger till med de här två tjänsterna. Om det nu är på det sätt som budgetministern säger, kan jag hålla med om att det i det här fallet i och för sig kan vara riktigt att man har rätt att utlysa tjänsterna. Men med tanke på att vi befinner oss i en så allvarlig ekonomisk kris undrar jag ändå om det skall vara nödvändigt att som i det här fallet utnyttja en vakant tjänst. Med tanke på hur man runt omi hela detta land ser på dessa frågor tycker jag att ett statligt verk borde gå före och inte utnyttja en ledig tjänst. Vad sedan gäller frågan huruvida det i det här fallet är klokt att tillsätta tjänsterna, med tanke på att befattningshavarna skall syssla med den typ av uppgifter som budgetministern nämnde, så vet vi litet var att man under ganska många år har sysslat med myndighetens ekonomiska planering och redovisning och med frågan om hur man skall behandla denna verksamhet med hjälp av data, dock utan att hittills ha kommit till rätta med det på ett tillfredsställande sätt. Man kan undra hur detta över huvud taget har skötts. Om det finns underlag för kritik i det avseendet, ställer man sig ännu mera undrande över varför byggnadsstyrelsen skall behöva utannonsera två tjänster och få ytterligare två människor till det här verket, vilket sammanlagt kostar 300 000 kr. I det privata näringslivet har många företag fått uppleva kriser under senare år. Det naturliga för dem är att då ta till anställningsstoppet. Om den statliga förvaltningsapparaten befinner sig i kris och om Sverige befinner sig i kris — det trodde åtminstone jag var fallet, med tanke på att vi har ett budgetunderskott på 50-60 miljarder och med tanke på att detta tyvärr förmodligen kommer att öka under 1980-talet — då måste vi enligt min mening ta till extraordinära åtgärder, t.ex. anställningsstopp. Jag är förvånad över att jag inte får ett instämmande från budgetministern på den punkten. Just nu är det verkligen dags för ett anställningsstopp inom hela den statliga förvaltningen.
Herr talman! Man behöver inte nödvändigtvis utnyttja alla vakanta tjänster, utan vissa kan förbli obesatta. Så är också fallet inom en del verk. Men i vissa fall kan det också finnas geda skäl för att nybesätta tjänsterna, eftersom det för den samlade statsverksamheten och för samhällsekonomin kan vara till nytta att ha tjänsterna i fråga besatta. Det är ju ingalunda alltid så, att tjänster kostar. I det här fallet gäller det 300 000 kr., men man kan kanske göra inbesparingar som är mycket större än den summan. I detta fall tycker jag att det är bra att ett verk satsar mera på kostnadsstyrning och kostnadsuppföljning. Vi är alltså överens om den allmänna utgångspunkten att det är nödvändigt att pröva mycket restriktivt, att hålla igen och begränsa, liksom också att man på vissa områden kan behöva skära ned. Men det är också en ständigt fortgående utveckling som kan motivera förstärkningar på vissa områden. Därför är jag emot ett generellt anställningsstopp.
Herr talman! Kostnadsstyrning av detta och andra verk har man sysslat med ganska länge på uppdrag av de politiska instanserna, men vad har det givit? — Inte särskilt mycket, i varje fall inte när det gäller detta verk. Jag är alltså skeptisk. Sedan sade budgetministern att det ibland kan vara vettigt att tillsätta tjänster, eftersom det kan innebära en kostnadsbesparing. Det kan t.o.m. sägas att det kan kosta att inte tillsätta tjänster. Det finns exempel på detta, men i det här fallet tror jag inte att detta resonemang gäller. I det här statliga verket med över 900 tjänster måste det finnas möjligheter att utveckla och utbilda redan anställda personer.

Herr talman! Lars Werner har frågat mig hur regeringen bedömer den ”allvarliga kränkning av Cubas suveränitet” som den amerikanska militärmanöver som nyligen genomförts utanför sydöstra USA har medfört. Den militärmanöver som åsyftas i frågan är den årligen återkommande s.k. Solid Shield-manövern som de senaste åren ägt rum i sydöstra USA. Enligt pressmeddelande från det amerikanska försvarsdepartementet den 9 april skulle årets övning även omfatta landstigningsövningar på Guantanamobasen. Sådana övningar har förekommit vid tidigare tillfällen. Lars Werner ställde sin fråga den 6 maj. Redan den 1 maj hade emellertid det amerikanska försvarsdepartementet i ett nytt pressmeddelande tillkännagivit att landstigningsövningen i Guantanamo skulle inställas. Den manöver som nu har genomförts har ägt rum utanför Floridas kust och den amerikanska östkusten.

Herr talman! Jag tackar utrikesministern för svaret på Lars Werners fråga. Bakgrunden är känd. Även Ola Ullsten måste ha tagit del av det telegram som riksdagen nyligen erhöll från Cubas parlament. I telegrammet stod det: ”Vi vänder oss till Er med anledning av den farliga situation som ånyo hotar framkalla en allvarlig kris i Karibien.

Inte heller ger Ola Ullsten i sitt svar någon som helst bedömning, som vi från vpk efterlyser i den fråga som Lars Werner ställde. Tvärtom försöker Ola Ullsten förringa manövern och säga att det är den årligen återkommande s.k. Solid Shield-manövern. Men det är de facto den största militärmanövern i området på mycket lång tid. Och det är de facto en ren provokation riktad inte bara mot det socialistiska Cuba utan också mot all progressiv utveckling i området, bl.a. efter vad som hänt i Nicaragua. Avsikten är att skrämma folken i Karibien. USA genomförde, såsom framgår av telegrammet och av Ola Ullstens svar, en stor militärmanöver i Karibiska havet. Det ingick tidigare i denna planer på landstigningsövningar på Guantanamobasen på Cuba, som USA alltså illegalt ockuperar. Nu har landstigningsövningarna visserligen upp skjutits, men de kommer enligt amerikanska armén att genomföras vid en senare tidpunkt. Vi uppfattar detta som en mycket allvarlig kränkning av Cubas suveränitet. Ockupationen strider mot det kubanska folkets vilja, den strider mot internationell rätt, den har fördömts av det kubanska folket och den alliansfria rörelsen. Eftersom Ola Ullsten inte svarade på frågan, dvs. inte gjorde någon som helst bedömning, vill jag upprepa den fråga som Lars Werner ställde samt dessutom till utrikesministern rikta frågan om han är beredd att medverka till att den illegala ockupationen av basen upphör.
Herr talman! Lars Werner har ställt en fråga som gällde en amerikansk marinmanöver, som skulle innefatta en landstigningsövning på Guantanamobasen. Han menade att detta skulle innebära en allvarlig kränkning av Cubas suveränitet. Redan innan han hade framställt frågan var det klart att manövern inte skulle få den tidigare avsedda utformningen. Däremot är det riktigt att manövern har ägt rum flera hundra miles från kubanskt farvatten, såvitt jag känner till. Därmed har saken kommit i ett helt annat läge. Den svenska regeringen har inte den åsikten att vi bör opponera mot alla amerikanska militärmanövrar. Sedan må både Eva Hjelmström och jag tycka att det är trist att det skall behöva förekomma militärmanövrar över huvud taget, men det är en annan historia.
Herr talman! Som jag framhöll tidigare företog USA visserligen inte några landstigningsövningar på Guantanamobasen den här gången, men planerna på sådana övningar finns kvar, och ockupationen av Guantanamobasen kvarstår likaså. Det anser vi vara en provokation. Sedan säger Ola Ullsten att den svenska regeringen inte vill opponera mot militärmanövrar över huvud taget. Men man måste se till bakgrunden till att manövern kommit till stånd, och den bakgrunden är väl känd. Såsom den kubanska regeringen gav uttryck för i sitt telegram till den svenska regeringen är manövern en provokation riktad mot Cuba men också mot den progressiva utveckling som Nicaragua har inlett i området. Vi tycker att det vore på sin plats att den svenska regeringen visade litet solidaritet med befolkningen i Karibien. Sedan noterar jag att Ola Ullsten över huvud taget inte tog upp min följdfråga, om den svenska regeringen är beredd att medverka till att USA:s illegala occupation av Guantanamobasen upphör, i likhet med vad den alliansfria rörelsen bl.a. har gett uttryck för.

Herr talman! Karl-Erik Häll har frågat mig om jag avser att vidta någon åtgärd med anledning av ett aktuellt fall om rätten till medlemskap i sameby samt om jag vill redogöra för de erfarenheter man hittills fått av tillämpningen av rennäringslagen, speciellt vad avser rätten till medlemskap i sameby. Låt mig först ange bakgrunden till det aktuella fallet. En same som önskar vara medlem i en sameby har överklagat byns beslut att uppskjuta behandlingen av hans ansökan om medlemskap. Han intog därvid ståndpunkten att han redan var medlem på grund av bestämmelserna i rennäringslagen om automatiskt medlemskap. Regeringsrätten konstaterade att hans besvär inte kunde prövas. Som skäl för sitt beslut anförde regeringsrätten att mannen genoin att ta anställning vid SJ åren 1958-1970 lämnat samebyn samt att medlemskap inte uppstår automatiskt genom att man på eget initiativ återupptar arbete med renskötsel. Eftersom han således inte var medlem av samebyn var han heller inte behörig att föra talan mot bystämmans beslut att inte ta upp honom i byns röstlängd. Det återstår dock andra möjligheter för honom att bli medlem. Vid sidan av automatiskt medlemskap kan medlemskap förvärvas genom särskilt beslut. Enligt 12 § rennäringslagen kan sameby anta en renskötselberättigad same som medlem om han avser att med egna renar driva renskötsel inom byns betesområde. Vägras sökanden inträde som medlem kan länsstyrelsen ändå medge honom inträde, om särskilda skäl föreligger. Samebyn har ännu inte fattat något slutligt beslut i frågan om medlemskapet. Enligt vad jag erfarit kommer ansökan att tas upp på bystämman vid månadsskiftet maj-juni. Något ärende i frågan finns inte i jordbruksdepartementet. Frågan om medlemskap kan över huvud inte prövas av regeringen. Jag har heller inte för avsikt att vidta någon åtgärd i det aktuella fallet. Reglerna om medlemskap följer principen att samerna själva skall få bestämma om sina egna angelägenheter. Sedan 1971 har endast ett fåtal fall om medlemskap prövats rättsligt, och detta ger inte underlag för en bedömning av de erfarenheter man fått vad avser rätten till medlemskap i sameby.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

Jag delar uppfattningen i svaret att det är en fråga som i första hand samebyn får ta ställning till. Det verkar som om ett sådant ställningstagande är nära förestående. Jag tror i alla fall att det finns anledning att säga ett par ord om den andra delen, nämligen den fråga som jag följde upp med och som jag ville ha litet mer uppgifter om, nämligen erfarenheten av rennäringslagen. Nu framgår det av svaret att det knappast finns någon erfarenhet av den, åtminstone inte särskilt mycket i det här speciella avseendet. Det råder emellertid stor förbistring i fråga om vilka kriterier som skall vara uppfyllda för rätt till medlemskap i sameby. Jag har under det här ärendets gång fått uppgifter som gett mig besked om att kriterierna tolkas på olika sätt i de skilda samebyarna. Om den här personen har man, med hänvisning till regeringsrättens utslag, sagt att han lämnat renskötseln och börjat arbeta på SJ och att han fortsatt med det i tolv år och följaktligen inte längre kan vara medlem i samebyn. Nu finns det emellertid enligt uppgift många medlemmar i samebyar som inte ägnar sig helt åt renskötseln, utan som är helårsanställda med andra arbetsuppgifter. Det gör mig oroad för att det kanske inte finns någon enhetlig bedömning i de skilda samebyarna om vilka bestämmelser som egentligen skall gälla för medlemskap. Det bör vara intressant att undersöka det. Därför skulle jag vilja fråga statsrådet, om det inte vore av intresse att se över hur kraven på medlemskapet verkligen ser ut i de olika samebyarna, så att man kunde få klarhet i om det finns några enhetliga bedömningsgrunder. Nu är det också så att definitionen på renskötare är oklar. Jag blev av två skäl överraskad av Tomas Cramérs uttalanden i SSR. Först säger han i ett uttalande att samebyn inte är någon ekonomisk förening. Följaktligen är en berättigad fråga: Varför skall vi då ha ett röstförfarande där som stämmer överens med den ekonomiska föreningens? — Från början var ju bestämmelserna för samebyn grundade på de principerna. — Det andra uttalandet är att man kan anses vara renskötare även om man bara ägnar sig åt renskötseln på semester. Jag skulle också vilja fråga statsrådet: Stämmer de synpunkterna överens med statsrådets uppfattning i de här frågorna?
Herr talman! Jag vill erinra om att rennäringslagen är till för de renskötande. Det är omsorgen om dem som är anledningen till rennäringslagen. Det är också riktigt att vissa samebyar i sina renlängder som renskötande medlemmar har tagit upp även personer som har övergått till annat yrke. En sådan klassificering saknar dock stöd i rennäringslagens bestämmelser om renlängd och har därför inte vitsord om renägares eventuella medlemskap i sameby. För medlemskapet — och detta är ett direkt svar till Karl-Erik Häll — gäller bestämmelserna i 11 och 13 §§ i rennäringslagen.
Herr talman! Av det senast sagda drar jag den slutsatsen att statsrådet är medveten om att det kan sättas i fråga på vilka grunder man har fått sitt medlemskap i samebyarna. Då vill jag vara litet envis och en gång till fråga, om inte det är ett skäl nog för att göra en översyn av frågan och verkligen granska hur det ser ut i de skilda samebyarna. Dessutom skulle jag vilja upprepa min tidigare fråga: Hur mycket behöver man ägna sig åt renskötsel för att över huvud taget anses vara berättigad att vara medlem i samebyn? Är det riktigt — såsom det tolkas av SSR:s jurist Tomas Cramér — att det räcker med att en same ägnar sig åt renskötsel exempelvis under semester? I ett brev har nämligen detta påståtts, och det sägs där att man kan räknas som aktiv renskötare även om man under hela året arbetar, exempelvis i Kirunagruvan som gruvarbetare, men ägnar sig åt renskötsel på sommaren. Är det så lösliga förutsättningar som gäller, då förstår jag att vi kommer att få stora bekymmer med att behålla en rennäringslag med de syften som rennäringslagen från början hade. Det är ett allvarligt hot mot rösträttsordningen i samebyn att man menar att den inte skall betraktas som en ekonomisk förening, och det är också ett direkt hot mot rennäringen, om en person på så lösa grunder kan anses ha rätt att vara medlem i den ekonomiska förening som jag anser att samebyn utgör.
Herr talman! Jag vill inte ge mig in i någon analys av det som har sagts i den här frågan, utan jag vill bara ännu en gång erinra om att rennäringslagen är till för de renskötande. Om jag har fattat det här rätt finns det i dag inget som helst önskemål från Svenska samers riksförbund om att ändra bestämmelserna, exempelvis om röstning efter renantal. Man skall inte göra större sak av denna fråga än vad den för tillfället är värd. Jag erinrar om att samebyn kommer att behandla frågan om medlemskap nu i månadsskiftet maj-juni. Och jag upprepar att länsstyrelsen, om inträde skulle vägras, kan bevilja inträde, om särskilda skäl föreligger. Om det från samerna skulle finnas entydiga önskningar om klarare preciseringar i eller förändringar av rennäringslagen, är jag naturligtvis villig att ta ställning till dessa. Men jag har inte uppfattat att några sådana önskemål föreligger i dag.
Herr talman! Jag vill bara göra ett par korta kommentarer till det sista som jordbruksministern sade. Statsrådet och jag är helt ense om att rennäringslagen är till för de renskötande människorna. Men vi tycks inte vara på det klara med på vilket sätt vi skall kunna definiera vem som är renskötare. Det borde vara ganska värdefullt att ha den grunden att stå på, då vi är överens om att lagen är till för denna speciella grupp människor. Statsrådet sade att det f.n. inte finns något önskemål från samernas riksorganisation om en översyn av rennäringslagen. Nej, det är riktigt, men nog hade jag den uppfattningen att det för regering och ansvarigt statsråd är en angelägenhet att efter hand bilda sig en uppfattning om lagars efterlevnad.

Herr talman! Thage Peterson har frågat mig om NCB:s hantering av sågfrågan och bostäderna kommer att föranleda någon åtgärd från min sida. Regeringen beviljade i februari i år lokaliseringsstöd till NCB för investering i en omoch tillbyggnad av företagets sågverk i Hissmofors, Jämtland. Vid samma tidpunkt beslöt regeringen att ge tillstånd till NCB enligt 136 a § byggnadslagen att utvidga detta sågverk. Investeringen, som sammanlagt uppgår till ca 25 milj.kr., avses trygga fortsatt sysselsättning i sågverket samt möjliggöra att företagets hyvleriverksamhet på orten kan utökas. Enligt vad jag erfarit innebär företagets nuvarande investeringsplan att fyra äldre bostadshus, ägda av NCB och f. n. utnyttjade av sammanlagt tio hyresgäster, måste rivas för att medge en rationell utbyggnad av sågen. Kommunen har enligt uppgift förklarat sig beredd att medverka till anskaffandet av ersättningsbostäder åt de drabbade hyresgästerna. NCB undersöker dock f. n. vilka merkostnader som en utbyggnad av sågverket på alternativ plats medför. I sammanhanget bör påpekas att i regeringens prövning av ärenden om lokaliseringsstöd ingår inte någon prövning av planoch byggnadsfrågor. Sådan prövning sker i annan ordning.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag är tacksam för beskedet att NCB undersöker om en utbyggnad av sågverket kan ske på annan plats. Kanske har min fråga i riksdagen fått bolaget att vidta denna åtgärd. Jag tycker likväl att industriministern kunde ha kostat på sig att ta initiativ till överläggningar mellan företaget, de anställda och de boende i Hissmofors för att i bästa samförstånd lösa detta problem. Människorna i Hissmofors upplever säkerligen inte denna fråga som en struntsak. Vi kan vara helt övertygade om att de anställda och de boende i Hissmofors inte ser lätt på frågan. Det gäller ju deras bostäder, och i förlängningen också deras arbete. Jag har debatterat Hissmofors med herr Åsling tidigare, dels här i riksdagen, dels i valrörelsen. Nu vill jag tillägga några ord om själva Hissmoforsärendet, eftersom det är viktigt att inte Hissmoforsproblemen glöms bort. Dessa synpunkter kan också bilda en bakgrund till min fråga. Det blir lätt så att ett fall är aktuellt en kort tid, när det har publicitetsintresse för massmedia. Men de arbetslösa går ju fortfarande kvar i Hissmofors, även om man inte längre skriver om dem. Regeringen har ett stort ansvar för utvecklingen vid NCB:s anläggningar i Hissmofors. Människorna i en drabbad bygd måste befrias från att behöva uppleva hur regeringen kryper undan, svär sig fri från givna löften. Denna gång gäller det vad man kan tycka vara en detalj i frågan: lokaliseringen av de industrilokaler till vilka företaget fått ett omfattande stöd av staten. Skall arbetarnas bostäder rivas för att ge plats åt industribyggnaden, eller finns det andra möjligheter, som de anställda menar? Industriministern har nu lovat att detta skall undersökas. Självfallet skall inte en detaljstyrning i sådana här frågor ske från statsmakternas sida. Men det får inte innebära att man frånsäger sig allt ansvar. Företaget har fått statligt stöd till den satsning som skall genomföras. Det är ändå viktigt att bolaget inte använder detta som ett svepskäl för att stoppa vad som är det sista hoppet för de anställda i Hissmofors. Det vore skönt att få höra industriministern slå fast att han fortfarande har ett ansvar för frågan. Och det vore värdefullt mot bakgrunden av den kedja av händelser, löften och uttalanden som har gjort Hissmoforsärendet till ett första rangens exempel på en industripolitik som inte varit lyckosam. Det är många löften och utfästelser som har givits, och det är därför förklarligt om människorna i Hissmofors känner inte bara otålighet utan kanske också bristande tro på nya utfästelser.
Herr talman! Jag är tacksam för att Thage Peterson tar upp den mera principiella delen av den här frågan. Som framgår av den grundlag som reglerar riksdagens arbete bör en fråga normalt innefatta åtgärder inom ramen för ett statsråds ämbetsutövning. Min enda formella kontakt med NCB:s sågutbyggnad gäller lokaliseringsstödsärendet. Som jag sade ingår i regeringens prövning av lokaliseringsstöd inte en prövning av planoch byggnadsfrågor. Om jag här skulle ge mig in på en diskussion som skulle innebära direktiv till företag eller kommun, så skulle det strida mot de formella möjligheter som jag som ansvarigt statsråd för industripolitiken har att beakta. Eftersom ärendena av den här karaktären är så många tror jag att man måste ha i minnet vilka formella begränsningar som finns för riksdagens agerande. Riksdagen kan inte träda i ansvariga företagsstyrelsers ställe. Här måste alltså, om debatten skall vara meningsfull, finnas en klar ansvarsfördelning. Sedan kan jag bekräfta att jag självfallet har noterat att överläggningar i denna fråga har förekommit — och att jag också den vägen har kunnat notera, rent allmänt, att frågan är under lösning.
Herr talman! Vi får inte glömma fallet Hissmofors. Regeringen har ett ansvar. Regeringen får inte svära sig fri från detta ansvar. Industriministern handlägger dessa frågor. Jag kommer att fortsätta att bevaka Hissmoforsärendet, för det är ett typfall för hur det inte får gå till. Våren 1978 varslades om nedläggning av sulfitfabriken. Då gjordes ett lugnande uttalande; företaget skulle ta sitt ansvar. Men ingenting hände, inga nya jobb skapades. Efter någon månad låg bollen hos herr Åslings industridepartement. Etableringsdelegationen kopplades in. Men ingenting hände, inga nya jobb skapades. När departementet misslyckats lades ansvaret på länsstyrelsen. Det talades om ett trämekaniskt centrum, men ingenting hände. För de 200 arbetslösa kom inga nya jobb. Så skulle uppräkningen kunna fortsätta. De anställda i Hissmofors har av den borgerliga regeringen fått löften, lugnande uttalanden, överslätande formuleringar, men inga nya jobb, inga nya industrier, inga nya ersättningsarbeten. Det är därför jag än en gång vill slå fast att Hissmofors blev en studie i en borgerlig industripolitiks passivitet och otillräcklighet.
Herr talman! Thage Peterson vidgar raskt frågan till att gälla de allmänna principerna för industripolitiken, och det är något helt annat än den avgränsade fråga han ställt. I dag är det helt felaktigt att säga att 200 människor går arbetslösa på den här platsen. En närmare analys av arbetsmarknaden på orten visar att många av de tidigare inom Hissmofors sulfitfabrik verksamma har annan sysselsättning. Betydande insatser har gjorts från både statens och kommunens sida för att lösa problemen. Länsarbetsnämnden har också gjort en betydande insats i det sammanhanget. Den första byggstenen i det trämekaniska centrum vi talade om är det utbyggda sågverket, som medger en utökad verksamhet också vid hyvleriet, vilket visat sig intressera andra förädlingsindustrier för etablering på orten. Här pågår alltså ett betydande arbete för att klara sysselsättningsproblemen på orten. Den aktuella arbetsmarknadssituationen är inte så oroande som Thage Peterson ger sken av.
Herr talman! Jag ställde den här frågan för att få industriministern att erkänna den borgerliga regeringens ansvar för Hissmofors, och för att få fram en förståelse för att människorna i Hissmofors, som blivit lovade så mycket, känner tveksamhet inför nya löften och utfästelser. Sågverksärendet och bostäderna får inte bli ett svepskäl från bolagets sida att stoppa även det sista hoppet om ett säkert arbete och om en framtid i hembygden för de anställda vid Hissmofors. Det vore skönt att få höra industriministern slå fast detta, och jag hoppas att han än en gång vill uttala regeringens ansvar för Hissmofors.
Nr 147 Herr talman! Jag kan bekräfta att min uppfattning självfallet är att den här Tisdagen den frågan måste lösas. Som jag också noterade i mitt svar har jag blivit 20 maj 1980 informerad om att överläggningar upptagits för att bringa de här frågorna närmare en lösning. Om NCB:s såg Regeringens ansvar för den allmänna näringspolitiken är oomtvistat. Det — anläggning i är också inom ramen för den allmänna näringspolitiken och regionalpolitiken Hissmofors som åtgärder vidtagits för att klara de problem som uppstått vid sulfitfabrikens nedläggning. Jag noterar att under hela denna process, med de många debatter vi haft om Hissmofors, har ännu inte den socialdemokratiska oppositionen, vare sig här i kammaren eller lokalt, kunnat prestera ett enda alternativ till hur sysselsättningsproblemen skall lösas. Det är ett långsiktigt och målmedvetet arbete som måste bedrivas, och där har tydligen den socialdemokratiska oppositionen inget alternativ.
Herr talman! Det senaste industriministern säger är icke korrekt. Vi har i tidigare diskussioner i Hissmofors sagt att det måste vara en regerings uppgift att ta itu med de problem som uppstår vid industrinedläggelser och lägga fram förslag till åtgärder. Det är de åtgärderna vi har efterlyst. Vi har hela tiden liksom de anställda vid Hissmofors, liksom människorna i bygden, fått oss till livs löften, utfästelser och lugnande besked. Men det har inte kommit fram några nya arbetsplatser och ingen ersättningsindustri. Vi i den socialdemokratiska oppositionen kommer att fortsätta att bevaka ärendet Hissmofors, för det är ett typiskt exempel på hur det inte får gå till i näringslivet.

Herr talman! Vi skall nu diskutera framtiden för en av Sveriges viktigaste industribranscher. Men det är viktigt att komma i håg att vi därmed också diskuterar framtiden för tiotusentals människor i vårt land, för de anställda och deras familjer, för samhällen och orter, ja, för hela regioner i norr och söder. Ty skogsindustrins betydelse är stor. Den sysselsätter direkt nära 100 000 människor och ger indirekt jobb till ytterligare över 100 000. Närmare 1 000 orter i vårt land är mer eller mindre beroende av skogsindustrins utveckling. Branschen svarar för en sjättedel av vår totala varuexport — ungefär 20 miljarder kronor. Med dessa fakta och siffror kan man fånga skogsnäringens stora betydelse. Branschen har expanderat snabbt under den senaste 15-årsperioden. Även i framtiden väntas efterfrågan på skogsprodukter öka. Den svenska skogsnäringen har goda förutsättningar att ytterligare öka sin avsättning på världsmarknaden. Framtiden kan te sig ljus. Men ändå — på ort efter ort som är beroende av skogsindustrin känner människorna oro och otrygghet inför framtiden. Det är en välgrundad oro, ty utvecklingen inom branschen har inte styrts av någon framsynt planering. Investeringarna i vidareförädling har varit för små. Den nödvändiga råvaran har inte kommit fram. Strukturen inom branschen är på många håll otidsenlig. På detta sätt kan problemen inom branschen radas upp. De är svåra. De kommer att kräva en period av genomgripande omställningar, en strukturomvandling som blir ansträngande för de anställda, för företagen och för de berörda orterna. Men låt mig inledningsvis slå fast att för oss socialdemokrater är det grundläggande att en sådan strukturomvandling aldrig kan få betyda bara inskränkningar och nedläggningar. Den måste också — och i första hand — betyda utveckling och satsningar på framtiden. Ty skall svensk skogsindustri kunna möta framtidens krav, kunna behålla sin betydelse som en av våra grundläggande basnäringar, kunna ge trygghet åt sina anställda — då fordras en handlingskraftig industripolitik. Då fordras omedelbara insatser för att möta de akuta problemen, och då fordras åtgärder på lång sikt. Den borgerliga riksdagsmajoriteten har gång på gång avvisat förslag som — om de hade genomförts — hade betytt utveckling och satsningar på framtiden. Följden har i stället blivit en fortsatt oplanerad utveckling, nedläggningar som baserats på enbart kortsiktiga företagsekonomiska bedömningar. Följden har blivit att angelägna satsningar uteblivit, eller försenats. I vissa fall har en ren nedrustning skett. Följden har också blivit stora svårigheter, oro och osäkerhet för de anställda och deras familjer och för berörda kommuner. Vi har i den socialdemokratiska motionen om åtgärder för skogsnäringen dragit upp riktlinjerna för en utveckling av skogsindustrin. Vi föreslår en politik som tar itu med de djupa och allvarliga problem vi står inför i dag, såväl på kort som på lång sikt. Det är i första hand två områden som kräver omedelbara insatser: råvaruförsörjningen och framtidssatsningarna. Råvaruförsörjningen kommer att behandlas senare i dagi en interpellationsdebatt, där min partikamrat Rune Jonsson kommer att utveckla den frågan. Låt mig ändå få inleda den debatten. Råvarusituationen är alarmerande. Bristen på råvara gör att företagen inte kan köra för fullt i ett läge där efterfrågan är god. Man missar de goda åren och står dåligt rustad när priser och efterfrågan åter sjunker. Denna situation är inte acceptabel. Den låga avverkningen, som pressar upp virkespriserna, utgör ett hot mot den svenska skogsindustrins konkurrensförmåga och utvecklingsmöjligheter. Den utgör därmed ett hot mot sysselsättningen och tryggheten för tusentals människor i vårt land. Dessutom utgör den på lång sikt ett hot mot de svenska skogsägarna själva, ty dessa gagnas inte av den försvagning av skogsindustrin som den alltför låga avverkningen innebär. De skogsägare som vägrar att avverka gräver därför sin egen grav. På många håll, t.ex. i Mellannorrland, spelar skogsägarna i dag ut bolagen mot varandra för att få upp priserna på virket. Vi kan inte stillatigande och stillasittande åse denna bakvända situation. Regeringen måste vidta kraftfulla åtgärder och se till att tillgången på virke säkras. Därför måste vi få en särskild beredskapslag, som ger regeringen möjligheter att driva på avverkningen i fall där sysselsättningen eller industrins virkesförsörjning allvarligt hotas. Vi måste trygga den långsiktiga virkesförsörjningen och bättre ta till vara skogens produktion genom långsiktiga virkesavtal och genom skogsbruksplaner för alla marker. Skogen är vår gemensamma tillgång. Vi kan inte tillåta att privata vinstintressen raserar en av de viktigaste förutsättningarna för vår industri, för Sveriges framtid som industriland. I vår reservation nr 5, som är fogad vid näringsutskottets betänkande nr 47, kräver vi att den sittande utredningen om skogsindustrins virkesförsörjning skall få i uppdrag att med förtur lägga fram förslag syftande till att komma till rätta med den akuta virkesbristen. Vi stöds på denna punkt, som industriministern känner till, av löntagarorganisationerna, som i skrivelse till regeringen nyligen har krävt samma sak. Det andra huvudproblemet handlar om den framtida utvecklingen inom branschen. I dag krävs en strukturomvandling inom samtliga delbranscher. Förädlingsgraden i vår skogsindustri är alltför låg. Den måste höjas om vi inte ohjälpligt skall komma på efterkälken. För allt detta krävs offensiva satsningar på de framtidsinriktade delarna. Det kräver forskning och utveckling av teknik och nya produkter. Det kräver en långsiktig balans mellan råvarutillgång och industrikapacitet samt ett bättre råvaruutnyttjande. Det kräver kapital och samordning. Dessa åtgärder måste vidtas i södra Sverige, i mellersta Norrland, i södra Norrland och i norra Norrland. Regeringens åtgärder — den saken har industriministern och jag diskuterat tidigare — till förmån för skogsindustrin har varit av alltför kortsiktig natur. Vi tycker att dessa åtgärder i alltför stor utsträckning liknat rena brandkårsutryckningar. De har ibland varit nödvändiga — det har vi också sagt — men de har väl ofta kännetecknats av en bristande planmässighet och en avsaknad av uttalade mål och fasta handlingslinjer. Därför menar man från socialdemokratiskt håll att vi måste komma bort från denna dag-för-dag-politik. Vi måste få ett samordnat program för skogsindustrin — ett program som är utarbetat i samråd mellan företagen, de anställda och samhället. Detta får inte längre förhalas med hänvisning till några utredningar. Riktlinjer måste fastställas för utvecklingen. Härvidlag har vi krävt att ett strukturbolag bildas för skogsindustrin, som kan engagera sig i de expansiva och framtidsinriktade delarna av branschen. Vi vet att industriministern i ett tidigare skede, nämligen under den mellanperiod då han befann sig i oppositionsställning, var inne på tanken att låta ett övergripande bolag ta initiativ till de ordentliga framtidssatsningar inom svensk skogsindustri som behövs. En huvudlinje i vår politik när det gäller skogsindustrin är att samhället och de anställda måste få vara med vid planeringen av skogsindustrins utveckling. Det vill vi inte överlåta till enbart företagen. Vi behöver därför en övergripande politik — inte spridda åtgärder som enskilda företag svarar för. Sverige behöver en samlad skogsindustriell politik, som innehåller förslag till utbyggnader och satsningar på framtiden. Det är hög tid att vårt land flyttar fram sina positioner när det gäller skogsindustrin. Jag vet från tidigare debatter att industriministern och jag har samma uppfattning i den frågan, nämligen att vi i jämförelse med flera av våra konkurrentländer har hamnat på efterkälken. Gör vi det noterandet tillsammans, så bör vi också sätta in åtgärder för att komma bort från den situationen. Vi begär därför att regeringen utarbetar ett handlingsprogram för massaoch pappersindustrin och för sågverksindustrin. Den borgerliga majoriteten i näringsutskottet har emellertid sagt nej till vårt förslag. Vi beklagar de borgerligas inställning i utskottet. Från socialdemokratisk sida kräver vi att de anställda skall få delta i arbetet med att omstrukturera skogsindustribranschen. Det går inte i längden att, som de borgerliga vill, utestänga de anställda från inflytande, från att vara med och påverka beslut som gäller deras egen framtid. Men här gäller det också synen på strukturförändringarna, och jag vill upprepa detta: Det får inte vara så, att en strukturförändring och en strukturplan i första hand skall betyda nedläggningar och avveckling. Enligt vår mycket bestämda uppfattning måste de också — och kanske framför allt — innebära utveckling och satsning på framtiden. Mot denna bakgrund har vi föreslagit att medan det samlande programoch planeringsarbetet genomförs för skogsindustrin, och innan det redovisats för riksdagen och riksdagen tagit ställning, bör inga nedläggningar av företag få göras inom skogsindustrin. Den borgerliga majoriteten i näringsutskottet har sagt nej. Från socialdemokratisk sida beklagar vi den borgerliga ståndpunkten i näringsutskottet. Den betyder i realiteten ingenting annat än ett nej till samhällets och de anställdas deltagande i omstruktureringsarbetet för skogsindustrin. Men det borgerliga nejet innebär också ett nej till omställningar i socialt acceptabla och i planerade former. Herr talman! Under de senaste två å tre åren har förhållandena i NCB och Södra Skogsägarna tilldragit sig ett alldeles speciellt intresse. Den bondekooperativa skogsindustrin hamnade i kris. Krisen var så djup att ägarna, dvs. de skogsägande bönderna och deras organisationer, inte på egen hand förmådde klara upp den svåra situationen. Konkursen stod för dörren för såväl NCB som Södra Skogsägarna. Från socialdemokratisk sida ställde vi upp för en räddningsaktion för de bondeägda företagen. Från principiella utgångspunkter såg vi fördelar med ett kooperativt ägande i skogsindustrin. Men vi såg också de reella fördelarna med ett fortsatt bondeägande i industrierna: skogsägarna skulle ha ett Nr 147 fortsatt ansvar för att råvaran kom fram till industrin. Detta var också en Tisdagen den viktig grund för de samtal som fördes mellan socialdemokraterna och 2 maj 1980 centerpartiet — samtal som f. ö. jag och industriminister Åsling deltog i. Vi gick från vår sida in i dessa diskussioner, liksom i näringsutskottets behandling av NCB och Södra Skogsägarna, med just detta som utgångspunkt. Vi gick in för att rädda tusentals jobb men också för att ge kommunerna och de anställda möjligheter att delta i omstruktureringen och i arbetet med de viktiga framtidsfrågorna för de båda skogsindustribolagen. Vi var med om att satsa statens och skattebetalarnas många miljoner för att sysselsättningen skulle räddas, för att de anställda och kommunerna skulle få tid och möjlighet att delta i utvecklingsarbetet. Låt mig tillägga: Genom statens insatser räddades många skogsägare från stora förluster, som de skulle ha fått om företagen i stället gått i konkurs. Men på vilket sätt tackar dessa skogsägare staten och skattebetalarna? Jo, genom att vägra leverera virke och strunta i de leveransavtal som upprättades 1979. Och nu, sedan statens pengar har betalats, då passar kritiken. Enligt Veckans Affärer säger ordföranden i Örnsköldsviks skogsägareförening: Medlemmarna känner knappast något ansvar för NCB:s framtid, så som bolaget har skötts. Och jag undrar, herr talman: Varför sade man inte detta före riksdagens beslut för ett år sedan? Detta var utgångspunkten för oss. Men jag känner till att den främsta utgångspunkten från centerpartiets sida för en statlig lösning var också att sambandet mellan skogsägande och ett fortsatt ägaransvar i NCB och Södra Skogsägarna skulle just garantera virkesleveranserna. Vi uppfattade det så | att de skogsägande bönderna och skogsägarföreningarna, men också centerpartiet som politiskt parti, skulle på allt sätt se till att det levererades | virke till industrin och att man för den stora statliga räddningsinsatsen var beredd att ta ett ansvar för att råvaran kom fram. | Nu tvingas vi i dag, herr talman, säga att det inte blev så som vi hoppades och som vi hade anledning att vänta. Det är klart att vi på socialdemokratiskt | håll är mycket besvikna över att inte utfästelserna från skogsägarna har infriats. Vi är också mycket besvikna över att inte industriministern | personligen har velat engagera sig för att skogsägarna och deras organisationer skulle leva upp till de förväntningar som alla rimligen hade rätt att ha efter den stora statliga räddningsinsatsen när den gällde NCB och Södra Skogsägarna. Utvecklingen blev att Södra Skogsägarna bara några veckor efter riksdagens beslut om räddningsaktionen lade ner bl.a. Böksholmsfabriken | och motiverade detta med råvarubristen. Sedan dess har Södra Skogsägarna beslutat om eller aviserat flera nedläggningar av fabriker till följd av | råvarubrist. I norr, i NCB, skakas flera anläggningar av bristen på råvara. Arbetslöshet hotar nu att slå ut tusentals människor från deras jobb, och hela orter hotas till följd av att skogsindustrin inte får fram råvara för fortsatt | verksamhet. Det är arbetslöshet på orter i regioner och i bygder, inte minst i 197 Norrland, som redan är väldigt hårt drabbade. Och låt mig fullt klart slå fast: Socialdemokratin kommer inte att acceptera detta! Vi beklagar att den borgerliga majoriteten i näringsutskottet inte vill medverka till att ge regeringen extra befogenheter för att ta fram erforderligt virke i syfte att förhindra arbetslöshet och utslagning av hela orter. Det vi har krävt är en lagstiftning som inte ett enda dugg vänder sig mot de skogsägare som sköter sig och tar sitt samhällsansvar, utan mot dem som inte gör detta. När riksdagen för ett år sedan beslutade om det stora engagemanget i NCB och Södra Skogsägarna förutsatte näringsutskottet att bolagen då det gällde aktuella strukturfrågor noga skulle beakta de samhällsekonomiska problemen och att strukturåtgärderna skulle genomföras på ett för berörda människor och orter acceptabelt sätt. Jag tror att jag i dag kan säga att de anställda men också berörda kommuner har anledning att uttrycka besvikelse över det sätt på vilket främst Södra Skogsägarna har hanterat sina strukturfrågor. Bolaget har inte levt upp till de förväntningar som man på såväl löntagarhåll som kommunhåll hade anledning att ställa. Företagsledningen har med hänvisning till virkesbrist och bristande lönsamhet beslutat om eller aviserat omfattande nedläggningar av driftenheter. Jag vill i detta sammanhang gärna för kammarens ledamöter nämna att verkställande direktören i Södra Skogsägarnas industrier inför näringsutskottet uppgav att fördyringen för bolaget av utländskt virkesköp under 1979 uppgick till hela 50 milj.kr. Jag vill inte förneka att också den borgerliga majoriteten i näringsutskottet framställt kritik och krav gentemot Södra Skogsägarna i sin majoritetsskrivning. Men på ett par viktiga punkter skiljer vi oss åt. Det gäller först och främst hur man nu bör förfara med de fabriker där bolaget redan beslutat eller aviserat om nedläggning. Det gäller Emsfors bruk, Göta bruk, Strömsnäsbruk, Delary, Fridafors bruk samt Lessebo bruks sulfitfabrik. Vi hävdar från socialdemokratiskt håll i vår reservation att besluten om nedläggning inte bör verkställas. Vår motivering för detta är följande. De borgerliga och vi socialdemokrater är överens om att en översyn nu bör göras av gällande planer för att få fram en helhetssyn på utvecklingen framöver i Södra Skogsägarna. Denna översyn bör utgå från nuvarande verksamhet med alla enheter. Alla enheter — så har vi resonerat — bör ha sin chans, och detta gäller så mycket mer som de anställda vid flera av dem presenterat förslag till åtgärder som man nu bör pröva. Vi menar att företaget måste pröva alla möjligheter till fortsatt drift vid hotade enheter. Det är viktigt att all den erfarenhet och sakkunskap som finns hos de anställda tas till vara för framtida lösningar. Vi vill alltså inte vara med om att de nämnda fabrikerna läggs ner och att några ytterligare beslut om nedläggningar fattas innan översynsarbetet är klart och utvecklingsplanen presenterats. Det skall bli intressant att se hur de borgerliga riksdagsledamöterna från Kronobergs och Blekinge län kommer att rösta här i kammaren. Jag utgår ifrån att de besked de har lämnat i sina hembygder också skall gälla här i riksdagen. Till slut några ord om NCB: Vad händer egentligen inom NCB? Det pågår tydligen inom NCB:s ledning diskussioner som siktar till en styckning av företaget. Jag har läst och hört om sådana diskussioner. Jag skall vid detta tillfälle inte gå in djupare på NCB:s affärer. Men jag vill ändå, apropå den påstådda huggsexan om NCB:s bästa bitar, från det socialdemokratiska partiets sida säga till industriministern och den borgerliga majoriteten i näringsutskottet: Socialdemokratin medverkade inte till de stora insatserna i NCB för att företaget ett år senare skulle delas upp mellan stora privata bolag. Vi vill inte höra talas om någon styckning av NCB. Det är inte NCB:s eller regeringens uppgift att medverka till ett nytt rofferi av baggböleriformat i skogen i Mellannorrland. Sådana planer måste industriministern stoppa. Industriministern bör dessutom göra en kraftansträngning för att se till att de skogsägande bönderna och deras skogsägarföreningar förser NCB:s anläggningar med virke så att NCB:s fabriker kan hålla verksamheten i gång. En sådan kraftansträngning har riksdagen verkligen anledning att vänta av regeringen och dess industriminister. Herr talman! På nytt står vi inför ett viktigt beslut om skogsindustrin. Och på nytt avstyrker den borgerliga majoriteten i näringsutskottet socialdemokraternas krav på att trygga råvarutillgången och på ett strukturbolag för framtidssatsningar i skogsindustrin. Men händelseutvecklingen under det senaste året visar på nödvändigheten av just dessa åtgärder. Den nödvändigheten känner de människor inom skogsindustrin som lever med oro och otrygghet. Den nödvändigheten känner de vilkas jobb och framtid hotas av planlöshet, virkesbrist och kapitalbrist. Jag yrkar härmed bifall till de socialdemokratiska reservationerna vid näringsutskottets betänkande nr 47.

Herr talman! De här betänkandena behandlar både skogsbruk och skogsindustri. Det borde också vara så att de bägge delarna i en för Sverige så viktig näring samordnades, att industrins kapacitet anpassades efter den råvara som finns osv. Men så är det inte. Nej, här som på så många andra områden i vårt samhälle vet inte den högra handen vad den vänstra gör. Fabriker byggs upp och fabriker läggs ner utan någon som helst planering — i varje fall inte någon övergripande planering. Det är i många fall några personer i slutna direktionsrum som har beslutanderätten över fabriker och många tusen människors öden. Vi måste bort från denna anarki, det är ett slöseri med resurser. Det måste till en planerad utveckling av skogsindustrin, där självfallet ett riktigt skött skogsbruk utgör grunden. Men en sådan politik synes fjärran; inte ens en begränsad planering är regeringen mäktig. I dag hotas jobben för tusentals människor. Ett flertal orter som är beroende av skogsindustrin kommer att få enorma problem, om skogskapitalet får genomföra sina planer. Innan jag berör ett par av våra motioner vill jag göra några allmänna reflexioner. En tung bit i betänkandet är självfallet frågan om åtgärder för att förhindra nedläggningar av skogsindustrier innan ställning har tagits till en helhetsplan för skogsindustrin. Bertil Måbrink kommer senare att beröra denna fråga, men jag vill redan nu säga att den rätta vägen rimligen bör vara att först upprätta planen eller planerna och sedan vidta åtgärderna. Som grund för en plan för skogsindustrin bör ligga en väl fungerande och planerad virkesförsörjning. Tyvärr är det inte så väl ställt på detta område i dag. På en del håll sker en överavverkning och på andra håll en underavverkning. I en del fall kan man tala om vanvård av skogsmark — ypperlig skogsråvara får ligga och ruttna. Utskottet säger att en säker och jämn tillförsel av råvara är av vital betydelse för skogsindustrin. Men vad har då den regering som utskottsmajoriteten företräder gjort för att åstadkomma denna jämna och säkra tillförsel? Ja, bidrag och skattelättnader har den använt sig av. De vidtagna åtgärdernas effekter torde vara svåra att bedöma, men jag har en känsla av att någon nämnvärd förändring inte har skett. Socialdemokraterna har i en reservation krävt att regeringen lägger fram förslag till beredskapslagstiftning om skyldighet för skogsägare att avverka. Nu är detta enbart ett krav på förslag från regeringen, och därför har vi inte någon anledning att ställa oss avvisande till denna reservation. Men jag vill ändå anmäla vissa tvivel i fråga om hur en sådan lag skulle fungera. Det kan ju inte vara möjligt att rent allmänt säga: Nu skall ni avverka. Naturligtvis skulle obligatoriska skogsbruksplaner vara den största hjälpen för att få en så jämn avverkning som möjligt, men detta förslag avvisades av riksdagen för bara en kort tid sedan. I viss mån skulle man kunna tänka sig att stödja sig på 7 § skogsvårdslagen, enligt vilken skogsvårdsstyrelsen kan föreskriva att bestånd som är överårigt skall slutavverkas och ny skog anläggas. Det bör i viss mån och i vissa fall vara möjligt att vidta åtgärder mot försumliga skogsägare. Men man måste vara på det klara med att risk för konflikt med 12 § skogsvårdslagen kan uppstå om man vidtar mera generella åtgärder för att öka råvaruförsörjningen. I denna paragraf står sålunda att skogsbestånd ej får slutavverkas förrän beståndet nått sådan ålder att endast en mindre ökning av dess medelproduktion, beräknad som tillväxten i medeltal per år från beståndets anläggning, kan erhållas genom att man låter det stå kvar. Man kanske gör det litet för enkelt om man tror sig kunna lösa problemen genom lagstiftning i den riktning som här antyds — man måste nog koppla det hela till skogsvårdslagstiftningen och skogsbruksplaner. Men jag är överens med reservanterna om hur viktigt det är att virkesförsörjningen fungerar och om att skogen, denna vår stora naturtillgång, måste skötas och vårdas på det bästa sättet. I detta ingår självfallet att gammal skog skall ersättas med ny skog. Utskottsmajoriteten fastslår att för skogsindustrin är den situation som nu föreligger på virkesmarknaden mycket besvärande. Av detta borde man ju dra den slutsatsen att olika alternativa åtgärder skall prövas för att få till stånd en ändring. En åtgärd kunde vara att se över lagstiftningen, men detta vill utskottsmajoriteten inte vara med om. Så några ord om motion 718, väckt av tre moderater. Där går man till storms mot domänverket. Man är orolig över den utveckling som har skett inom detta företag: att domänverket har ökat sitt nettoinnehav av skogsmark, att verket har etablerat sig inom andra områden samt att verket har gått in och räddat sysselsättningen på många håll när de privata företagsledarna har övergivit både arbetskraften och de orter där företagen har verkat. Bl. a. i Norrland har domänverket gått in och köpt små sågverk — något som har hälsats med tillfredsställelse av både arbetskraft och övrig befolkning. Motionen är illa maskerad när det gäller dess huvudsyfte, nämligen att beskära domänverket dess möjligheter att utvecklas. Man är oerhört oroad över att verket etablerar sig inom branscher som med fördel även fortsättningsvis kunde lämnas åt enskild företagsamhet. Det är tydligen motionärernas högsta önskan att bit för bit plocka sönder verket. Vår uppfattning är att om något skall ändras i riktlinjerna för domänverket, så skall det ske åt det andra hållet. Vårt parti har i motion 1979/80:252 föreslagit ändrade riktlinjer för domänverkets verksamhet. I dag drivs detta statliga företag nästan helt efter strikt företagsekonomiska principer. Detta medför att sociala, regionala och sysselsättningsmässiga hänsyn kommer i andra hand. Enligt vår mening är detta oacceptabelt. Vi har f. ö. en motsvarande syn beträffande hela vårt näringsliv. I synnerhet vill vi dock understryka vår uppfattning då det gäller de statliga företagen, eftersom riksdagen här har möjlighet att direkt besluta om en ändring. Vi vill att helt andra principer skall tillämpas, nämligen samhällsekonomiska värderingar. Någon kanske invänder att detta inte skulle innebära någon förändring, men faktum är att så är fallet. Det gäller framför allt i Norrland, och då i dess inland, i en region som brottas med stora problem när det gäller sysselsättningen. Det finns många argument för en sådan ändring, men för dagen skall jag uppehålla mig vid ett enda, och det gäller en utredning i samband med en doktorandkurs i nationalekonomi vid skogshögskolan. Denna gjordes 1973, varför de siffror jag kommer att nämna är i 1973 års penningvärde. Man har i utredningen tänkt sig en modellförvaltning där skogsmarksarealen antas vara 100 000 ha, varav 6096 produktiv skogsmark. För den modellen har man gjort en företagsekonomisk kalkyl för tre olika alternativ. Alternativ 1 innebär en ganska extensiv driftform med låg personalstyrka och en minimiinsats i fråga om skötselåtgärder, i stort motsvarande gallringsfritt skogsbruk. Alternativ 2 representerar en driftform med en gallring under omloppstiden. Alternativ 3 innebär en intensivare skötselform med större personalstyrka, högre virkesuttag och mer omfattande insatser i fråga om skogsvårdsåtgärder. Under omloppstiden antas varje bestånd bli gallrat i genomsnitt två gånger. De tre skötselprogrammen kvantifieras från rent företagsekonomiska förutsättningar, och resultaten värderas med utgångspunkt i företagseko nomiska kriterier. Sedan har dessa tre företagsekonomiska kalkyler kompletterats med ett antal samhällsekonomiska kostnadsoch intäktsposter. Samma metodik har tillämpats bl.a. i Stekenjokkutredningen. Det som gäller i dag är att skogsskötseln sker i stort sett enligt alternativ 1, varför jag kommer att jämföra alternativ I med alternativ 3. Effekten av de två alternativen är beräknad på ett tänkt 60-procentigt nyttjande av skogsmarksarealen i inre stödområdet. Som jag nämnde är kostnaderna baserade på 1973 års nivå. Alternativ 2 utgör nollpunkten. Vid denna jämförelse visar det sig att företagsvinsten ökar i alternativ 1 i förhållande till alternativ 2 med 8,1 milj.kr. I alternativ 3 sjunker vinsten med 7,3 milj.kr. Det blir alltså en skillnad på 15 milj.kr. mellan alternativ 1 och alternativ 3. När emellertid de samhällsekonomiska kostnaderna inräknas ger jämförelsen ett minus på 67,1 milj.kr. i alternativ 1, medan den i alternativ 3 ger en vinst för samhället på 55,9 milj.kr., alltså en skillnad på 123 milj.kr. Då det gäller virkesproduktionen är en produktion på 8,52 miljoner kubikmeter möjlig enligt alternativ 1, och den skulle i alternativ 3 stiga till 11,10 miljoner kubikmeter, dvs. en skillnad på 2,58 miljoner kubikmeter. Ser man på sysselsättningen visar det sig att skillnaden när det gäller skogsarbetare blir 3 300 personer mellan de bägge alternativen — ungefär samma förändring som kommer att ske inom olika servicenäringar. Man har även räknat på exportvärdet mellan de olika alternativen och kommit fram till en skillnad på 450 milj.kr. Avslutningsvis säger man i utredningen att beräkningarna i detta arbete bygger på många förenklingar och antaganden samt storheter som är svåra att kvantifiera. På grund av de betydande samhällsekonomiska effekterna av att höja intensiteten i det norrländska skogsbruket är dock marginalerna mycket stora. Detta betyder att även om vissa effekter har överskattats, kommer det intensivare skogsskötselprogrammet att framstå som gynnsamt. Kalkylerna har dessutom på vissa punkter gjorts medvetet försiktiga. En analys av förutsättningarna för en ökad virkesproduktion och en högre sysselsättning i Norrlands inland visar också att en intensifiering av driften inte bara är praktiskt genomförbar utan även önskvärd. Man slår i utredningen fast att en sådan skogsskötsel skulle ge ett högre samhällsekonomiskt täckningsbidrag, en omedelbart ökad virkestillgång för skogsindustrin, en högre virkesproduktion på sikt, en högre sysselsättning samt en rad övriga positiva effekter såväl för den enskilde som för stat och kommun. Nu är domänverket ett statligt företag. Riksdagen har möjlighet att besluta vilka principer som bör tillämpas i domänverkets verksamhet. Kammarens ledamöter känner väl till de problem som en vikande sysselsättning i skogsbygderna förorsakar. Framför allt gäller problemen Norrland och företrädesvis dess inland. Domänverket har den största skogsmarksarealen i Norrland. Det skulle vara ett steg i rätt riktning, om principerna för detta statliga företag baserades på samhällsekonomiska värderingar. Självfallet borde all verksamhet grundas på sådana principer. Här har kammarens ledamöter möjlighet att ta det första steget. Sammanfattningsvis: En skogsskötsel enligt alternativ 3 skulle för det inre stödområdet innebära en minskning av det företagsekonomiska täckningsbidraget med 15 milj.kr. Det samhällsekonomiska täckningsbidraget skulle däremot öka med 123 milj.kr. Vidare skulle virkesproduktionen öka med 2,58 miljoner kubikmeter och exportvärdet med 450 milj.kr., detta i 1973 års penningvärde. En omräkning till dagens penningvärde skulle självfallet ge större summor men skulle inte nämnvärt förändra det väsentligaste, nämligen en samhällelig vinst på basis av samhällsekonomiska värderingar.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 Men man måste också fråga vilka möjligheter det finns att omedelbart öka råvarutillgången. Det finns vissa möjligheter, men då måste utskottet och riksdagen tänka om. Vårt parti har ånyo en motion som behandlar tillvaratagandet av sjunktimmer i sjöar och vattendrag, liksom också de stora mängderna av cellulosafibrer vid våra massafabriker. Vi återkommer med denna motion inte därför att det skulle vara något större nöje eller för upprepandets skull. Nej, vi återkommer därför att det rör sig om åtgärder som omedelbart bör vidtas, och detta av flera skäl. Vår skogsindustri har, som nämnts, brist på råvara. Våra skogstillgångar räcker inte till för att tillgodose industrins behov. Det är ingen hemlighet att det i våra vattendrag finns betydande mängder sjunktimmer. Det är inte heller någon hemlighet att det i de åldriga massafabrikernas grannskap finns enorma mängder fiberrester på bottnen av sjöar och åar. Förr släpptes ju 10 26 av alla fibrer ut i vattendragen, med andra ord vart tionde års produktion. Förr var det stora problemet att man samtidigt måste oskadliggöra de väldiga mängder kvicksilver som bundits i slammet. Enligt uppgift har man nu löst detta problem med en ny teknik. Två andra starka skäl för ett tillvaratagande är att det skulle skapa många nya arbeten. Det skulle också innebära en bättre vattenoch miljövård. Nu hänvisar utskottet till ett betänkande av år 1978/79, där det framhålls att det pågår en viss verksamhet med att omhänderta fiberhaltigt material och återanvända det i produktionen. I fråga om tillvaratagandet av sjunktimmer skulle de rättsliga förutsättningarna vara föremål för utredning. Detta skrevs alltså i betänkandet år 1978/79. Nu har man inget därutöver att anföra. Av den anledningen måste jag då fråga utskottet: Hur har hela den verksamhet som utskottet omtalar i sitt förra betänkande avlöpt? Och vilken slutsats har utredningen kommit fram till då det gäller tillvaratagandet av sjunktimmer? Är det utskottets mening att dessa frågor skall dras i den så omtalade långbänken? Inser inte utskottet att de här frågorna måste få en snabb lösning, detta av de skäl jag har anfört? I det här betänkandet tas i andra motioner upp problemet med råvarubristen, men i det här fallet finns redan råvaran, det är bara att hämta upp den. Jag finner inga som helst skäl för att avslå vår motion 1979/80:710. Det är väl också anledningen till att utskottet inte har något alls att anföra. Jag vill därför yrka bifall också till motion 710. Till sist, herr talman! Det är någon som har sagt att framtiden blir vad vi gör den till. När det gäller skogsbruk, skogsindustri och därtill hörande problem, så kommer naturligtvis resultatet att bli efter hur vi handlar. Skall de fria marknadskrafterna fortsättningsvis härja hur de vill, ja, då kommer problemen att växa. Beslutar vi i stället för en planmässig utveckling, då öppnar sig möjligheten att den stabilitet som är nödvändig för skogsbruk och skogsindustri också kan bli verklighet.

Herr talman! Den gemensamma grundsyn som oppositionen och vi har är att det är nödvändigt med en positiv utveckling av Sveriges skogsindustri såväl för samhällsekonomin som för de i näringen verksamma. Sedan skiljer sig våra synsätt. Socialdemokraterna vill ha samordnad planering, ökad samordning och samverkan för övergripande beslut, särskilda handlingsprogram och strukturplaner. Följer vi denna av socialdemokraterna utstakade väg blir branschen genomreglerad och omisskännligt planekonomisk. Hitintills finns inga kända belägg för att ett planekonomiskt system löser den typ av problem som skogsindustrin f. n. har. Planekonomin löser över huvud taget inga problem, den föder snarare nya och leder med visshet till en byråkrati med långsam beslutsprocess. Det är inte fler regleringar som behövs nu — det är färre! Det är inte begränsningar av ekonomiska incitament, utan det är stimulans som behövs. För att ta ett konkret exempel: riksdagsgrupperna har i dag på morgonen fått mottaga ett telegram från arbetarna på Fridafors bruk med lydelsen ”Tänker ni på Frida? Vi gör det!” Som framgår av vårt särskilda yttrande till näringsutskottets betänkande vill vi försöka tänka på alla anställda i den aktuella skogskoncernen. Och vi är inte beredda att genom riksdagsbeslut påverka företagsledningen att kortsiktigt behålla en anläggning och därmed äventyra anställningen för alla koncernens anställda. Motiverade omstruktureringar måste fullföljas, om företagen skall kunna gå stärkta ur nu aktuella svårigheter. Att arbetarna vid Fridafors kämpar för sina arbetsplatser är naturligt, men det är också naturligt att beakta konsekvenserna av att nu tillmötesgå sådana önskemål. Våra ställningstaganden för de nu nedläggningsaktuella anläggningarna måste vägledas av ansvar och inte av opportunism. Thage Peterson talade nyss om värdet av att inrätta ett strukturbolag. I s-reservationen sägs att ett strukturbolag skulle kunna spela en viktig roll genom att kanalisera tillgängliga resurser till de delar av branschen som är framtidsinriktade och expansiva. På sätt och vis är det just detta som sker inom varje företag som nu försöker omstrukturera sin verksamhet och som socialdemokraterna i varje fall försöker fördröja. Tanken på strukturbolag är ju inget annat än ett ytterligare försök att lägga samhällets tunga och byråkratiska planeringshand över näringen, ett försök att flytta beslut från företagsledningarna och de anställda i berörda företag till något slags överstyrelse, som tros besitta bättre överblick och bättre insikter än andra. Skogsnäringen och skogsindustrin har förvisso problem, men näringen har också en inneboende styrka och goda framtidsutsikter. Det är viktigt att de nu aktuella problemen inte löses på sådant sätt att näringen i framtiden blir bunden till händer och fötter. Risken för att så skall ske blir överhängande, om man följer de socialistiska recepten till lösningar. Vi tror inte att skogsbolagen och därmed den viktiga export som sker av trävaror, pappersmassa och papper främjas av att näringen blir reglerad och styrd av staten. När det gäller virkesfrågorna är det bara att notera att Thage Peterson vill tillgripa tvångslagstiftning. Jag trodde annars att denna riksdag inte var särskilt förtjust i tvångslagar. Vilka sanktioner har reservanterna egentligen tänkt sig? Räcker det med vite eller bör straffarbete åläggas de försumliga? Skogsindustrin måste anpassas till vad skogen, skött efter principen om ett uthålligt skogsbruk, kan producera. Allt annat är endast ett försök att trolla eller att medvetet under viss tid överavverka, till men för framtiden. Herr talman! Jag tänker nu övergå till det betänkande som behandlar domänverket. Från många synpunkter är domänverket ett välskött verk, och det fullgör en viktig uppgift som förvaltningsföretag för den statsägda marken. I vårt blandekonomiska system bör mångfalden av företagsoch ägarkategorier värderas högt. Detta är en viktig grundinställning då det gäller att värna om en framtida sund utveckling av vår samhällsekonomi. Samtidigt finns det drag i domänverkets utveckling under 1970-talet som det finns anledning att diskutera. 1968 fick domänverket en ny instruktion av statsmakterna. Uppenbarligen ville den socialdemokratiska regeringen att domänverket skulle ingå som ett led i den då nyligen lanserade s.k. aktiva näringspolitiken. Ett uttryck härför var bl.a. att domänverket och ASSI knöts närmare samman. Exempelvis tilläts kapitaltransfereringar mellan domänverket och ASSI. Vidare tilläts domänverket att bilda och driva aktiebolag, vilket numera har resulterat i det koncernliknande företaget Domänföretagen AB med dotterbolag. Tillkomsten av nya verksamheter vid sidan av skogsförvaltningen har skett i stor omfattning under 1970-talet. Sålunda har andra verksamheters del av domänverkets omslutning ökat från 4 till 34 26 under åren 1974-1979. Genom uppköp eller nybildningar ingår nu i Domänföretagen ett femtiotal bolag. Enligt min och mina medmotionärers mening bör denna utveckling ifrågasättas. Det är tveksamt om det är önskvärt att staten i rask takt ökar sitt innehav av skogsmark och förvärvar små och medelstora företag för att driva Domängrus AB, Såginvest AB m.m. Det är inte färre enskilda mindre och medelstora företag verksamma ute i våra bygder som vi behöver utan fler. De många små och medelstora företagen i enskild ägo är en omistlig del av vårt näringsliv, och i många bygder är de själva ryggraden för sysselsättningen och bosättningen. I vissa fall kan naturligtvis domänverket göra en behjärtansvärd insats om det räddar ett nedläggningshotat företag, som därmed får en chans att leva vidare, men domänverkets expansion innebär också att domänverket etablerar sig som konkurrent till mindre och medelstora företag i en rad branscher. Än mer komplicerad blir bilden då man beaktar att moderbolaget —- domänverket — disponerar en betydande del råvaror, vilka som en naturlig följd av företagsköpen kommer att förädlas i verkets egen regi. Detta gäller särskilt Såginvest. Likartade synpunkter kan anföras på dotterbolaget Domängrus AB, som inte bara exploaterar befintliga materialintäkter på statens mark utan också aktivt expanderar genom att köpa grustäkter, betongindustrier m.fl. närliggande verksamheter. Staten etablerar sig sålunda inom branscher som med fördel även fortsättningsvis kunde lämnas åt enskild företagsamhet att sköta. Företagets expansion under 1970-talet har varit kapitalkrävande; det vidgår domänverket självt i sin årsredovisning. Lönsamheten i dotterbolagsdelen är svagare än i verket. Är det kanske t.o.m. så att skogarna under 1970-talet fått betala domänverkets expansion på andra fält? Det finns de som hävdar att domänverket ägnar sig åt en kraftig överavverkning, att domänverket redan hamnat i virkessvackan och att nedgången i avverkningarna skulle ha kommit till synes på ett mycket mer uppenbart sätt om inte domänverket kunnat ägna sig åt omfattande inköp av skogsmark. Om förhållandena är sådana som jag beskrivit dem — och skogsstyrelsens remissvar på domänverkets flerårsplan antyder att så är fallet — är det tid att återigen påminna om domänverkets huvuduppgift: att väl förvalta statens skogar, till ftrfomma för nuvarande och kommande generationer. Domänverkets omfattande förvärv av skogsmark under 1970-talet är en annan huvudpunkt i vår motion. Enligt vår uppfattning hade betydande fördelar vunnits ur regionalpolitisk synpunkt, om den under senare tid utbjudna bolagsmarken i större utsträckning hade kunnat förvärvas av enskilda lantbrukare. Skälen härtill är att dessa då hade kunnat förstärka sina egna fastigheter med ytterligare skogsmark i syfte att vidmakthålla dessa som rationella och inom överskådlig tid bärkraftiga enheter. Från såväl modetata samlingspartiets som centerpartiets sida framfördes kritiska synpunkter vid riksdagsbehandlingen våren 1979, då frågan om domänverkets köp av bolagsmark behandlades. Härvid krävdes att enskilda lantbrukares förvärv i första hand borde tillgodoses och att, i de fall då domänverket ändå tilläts förvärva mark, verket i motsvarande mån skulle avstå mark. Det är inte tillfredsställande att domänverkets markköp leder till ett kraftigt ökat statligt ägande. Enskilda lantbrukares möjligheter att förvärva skogsmark måste i stället förbättras. Ett domänrevir blir lika välskött om det omfattar 42 000 hektar som om det omfattar 50 000 hektar, men skillnaden, 8 000 hektar, fördelad på olika ägarkategorier, kan ha en avgörande betydelse på en enskild orts struktur och utvecklingsmöjligheter. En annan anmärkningsvärd utveckling, som visserligen skett med stöd av riksdagsbeslut, är de former samarbetet mellan domänverket och ASSI fått under senare år. Företrädare för statlig verksamhet har klart sagt att en strävan är att bilda en statlig skogsägaroch skogsindustrikoncern genom sammanslagning av domänverket och ASSI. Långt gående praktiska samarbetsformer har också utvecklats i syfte att underlätta bildandet av en sådan koncern. Här kan nämnas personsamband i domänverkets och ASSI:s styrelser samt verksinspektionens bestämmelser att det är gemensamt med ASSI som domänverket har att söka det bästa ekonomiska utbytet. F.n. är 40 20 av domänverkets virkesproduktion genom långsiktigt avtal uppbunden till en kund, nämligen ASSI. Genom detta förhållande kan med fog hävdas att den viktiga virkesförsörjningens roll, som domänverket borde kunna fullfölja på en fri virkesmarknad, kraftigt begränsas. Detta är långsiktigt ett hot mot de enskilda företag som ytterst är beroende av tillgång på leveransvirke för sin verksamhet. Detta innebär att utvecklingen inom domänverket och i viss mån ASSI tvärtemot vad som sägs är till men för de regionalpolitiska strävanden som bygger på en mångfasetterad mindre och medelstor industri som en viktig del i en sund regionalpolitik. Herr talman! Jag och mina medmotionärer nöjer oss denna gång med utskottets skrivning, som bl.a. innebär att utskottet förutsätter att domänverkets utveckling utvärderas utifrån allmänna näringsoch industripolitiska målsättningar. Utskottet förutsätter också att ytterligare överenskommelser kan träffas mellan domänverket och lantbruksstyrelsen för förstärkning av enskilda fastigheters markinnehav. Jag ber med detta att få yrka bifall till vad näringsutskottet hemställt i betänkandena 46, 47 och 48.

Herr talman! Först till frågan om Fridaforsarbetarna. Det handlar ju i dag om att stoppa nedläggningar till dess att den aviserade helhetsplanen för skogsindustrin förelagts riksdagen. Det kan inte missgynna några andra arbetare, något som Margaretha af Ugglas här antydde. I sin motion om domänverket börjar moderaterna mycket fint med att säga att domänverket från många synpunkter är ett välskött företag. Men sedan man sagt det lilla vackra övergår man direkt till att angripa verket. När det gäller skogsförvärven tror jag inte att någon skulle motsätta sig att en person som vill satsa på jordbruk kombinerat med skogsbruk skulle få tillstånd att förvärva skog. Men jag kan inte begripa den aversion som förekommer på moderat och annat borgerligt håll mot att domänverket skulle få köpa upp den skog som är till salu. Det finns mycket privat skog i dag, t.ex. inom stärbhus, som inte sköts på rätt sätt. Det är ju där bristerna finns i dag. Det är inte domänverket som avverkar för litet, utan det är snarast tvärtom, som Margaretha af Ugglas sade. För arbetarna i domänverket betyder det en säkrare garanti för sysselsättningen och för industrin betyder det en säkrare garanti för virkesförsörjningen, om domänverket får köpa skogen. Margaretha af Ugglas tycker att det är försvarligt om domänverket går in och räddar företag som hotas av nedläggning. Det är den gamla vanliga visan att staten skall gå in och ta över då de privata företagen inte bryr sig om vare sig de anställda eller de orter där företagen finns men att man skall hålla fingrarna borta från de områden där det finns möjligheter att göra större vinster. Det är den gamla vanliga visan. Det är inte bara därför att jag är anställd i domänverket som jag tycker att det är ett friskhetstecken om domänverket är offensivt i sin politik. Om vi sedan kan ändra riktlinjerna för domänverket, så att det kan föra en ännu mer förnuftig politik, är det desto bättre.
Herr talman! John Andersson och jag tycks vara överens om en intressant faktor, nämligen att det kan vara så att domänverket har överavverkat sin skog under 1970-talet. Det kanske inte är så lyckat när vi nu står inför ett 1980-tal med virkesbrist. Jag vill också att domänverket skall vara offensivt, framför allt när det gäller dess huvuduppgift att förvalta statens skogar till fromma för nuvarande och kommande generationer. Det jag ifrågasätter är utvecklingen under 1970-talet, då man kanske har överavverkat och använt intäkterna av skogen till att expandera i alla möjliga verksamheter i form av mindre och medelstora företag. Där skiljer sig naturligtvis tycker att det är bra ju fler mindre och medelstora företag i enskild ägo vi får våra synsätt. Jag runt om ute i våra skogsbygder. Det tror jag är till fromma för Sverige.
Herr talman! Om nu denna överavverkning förekommer inom domänverkets områden — och jag vill inte bestrida att den förekommer — så skall vi komma ihåg att skogsindustrin mer eller mindre har utnyttjat domänverket i tider då andra skog: re icke har ställt upp och avverkat. Då bönderna inte har avverkat sin skog och då de privata skogsbolagen har dragit ned på sin avverkning. då har domänverket fått gå in för att i möjligaste mån säkra råvara till industrierna. Det är vad som har hänt. När det gäller företagsverksamheten kan jag inte fatta varför domänverket inte skall få handla med t.ex. Domängrus. Man har sina grustäkter på egen mark. Skall man då sälja ut den egna marken till privata företagare. som skall bedriva handel med grus? Är det inte förnuftigt att även denna verksamhet sköts av domänverket? Möjligheterna för domänverket att behålla sin arbetskraft och eventuellt anställa ny arbetskraft. i synnerhet i Norrland, ökar ju om man få handha alla des mheter och även komma in på andra områden. Det sker en ständig rationalisering. t.ex. inom skogsbruket. Då kan man överföra både resurser och arbetskraft till nva områden. Jag kan inte se något negativt i att domänverket i det fallet är offensivt. Atminstone för oss i Norrland har det haft mycket stor betydelse.
Herr talman! Visst, låt domänverket ta hand om sitt eget grus! Vad jag talar om är emellertid den stora verksamhet man har ägnat sig åt när man har köpt upp en mängd mindre och medelstora företag — naturligtvis även i den situationen, som jag sade i mitt anförande, när företag har varit nedläggningshotade. Men den expansiva bolagsverksamhet som man ägnat sig åt när det gäller uppköpen av mindre och medelstora företag finns det, menar jag, stor anledning att ifråga ta. Och det finns anledning att påminna domänverket om dess huvuduppgift inför 1980-talet: att väl förvalta statens skogar.

Herr talman! Först några ord om domänverket, eftersom detta har berörts här i debatten. Senare kommer kanske också talesmän för den socialdemokratiska reservationen att yttra sig härom. Det är riktigt, som här har sagts, att domänverket har uppvisat en mycket kraftig expansion under de senaste åren. Den verksamhet som ligger utanför förvaltning av skogsmark har ökat från 4 96 år 1974 till 34 26 år 1979. I många fall har denna expansion varit välmotiverad. Som här har sagts har ibland verksamhet tagits över av sysselsättningsskäl, och ibland har skälet varit samordning med verksamhet i t.ex. sågverk och den verksamhet som domänverket bedriver som skogsägare. Verket har också visat ett visst intresse för att satsa på nya områden, t.ex. energiområdet, och det är givetvis av värde att många intressenter ägnar energifrågan sin uppmärksamhet just nu. Å andra sidan finns det ingen anledning för verket att öka sin dominans på bekostnad av småföretag och mindre skogsägare. Vi menar — och därvidlag har väl John Andersson och vi andra olika synsätt — att man i regel får både mer sysselsättning och bättre skatteunderlag om det är många små företag som äger mark och driver verksamhet. Vi har inte velat gå så långt i kritik mot domänverket som Margaretha af Ugglas har gjort i sin motion. Vi säger helt enkelt att vi anser att det är regeringens uppgift att med uppmärksamhet följa den här frågan, ta de initiativ som den finner lämpliga och gärna göra en utvärdering av den utveckling som här har skett. Vpk har yrkat på en samhällsekonomisk grund för domänverkets policy i stället för en företagsekonomisk. I utskottet är vi eniga om att detta skulle kunna äventyra ekonomin och effektiviteten i domänverket. Det skulle kanske kunna riskera domänverkets huvudsakliga uppgift. nämligen att producera virke till industrin. Om man skulle ta alltför stora hänsyn till olika ideologiska krav som ställs och bortse från de ekonomiska skulle det kunna vara till nackdel och till ingens fördel. Självklart skall domänverket när man gör bedömningar av sin verksamhet ta hänsyn till både sysselsättningsskäl och regionalpolitiska skäl. Skogsnäringen är en stor fråga, och många motioner har väckts i det ämnet. Det föreligger alltså ingen proposition, utan 16 motioner har ts, alla mer eller mindre syftande till åtgärder som tryggar utveckling inom skogsnäringen. Jag kan vara ganska kortfattad här, eftersom flera företrädare för utskottsmajoriteten kommer att behandla dessa frågor. Utskottet har lämnat en fyllig och utförlig redogörelse som bakgrund till behandlingen av de här motionerna. Det föreligger också en redogörelse över hur liknande motioner har behandlats tidigare i riksdagssammanhang. I långa stycken råder enighet om detta utskottsbetänkande. Någon sade tidigare, vilket är värt att notera, att vi är eniga om att vi, med de medel vi tror är riktiga, måste satsa på skogsnäringen. Den har mycket stor betydelse för vår ekonomi, vår handelsbalans och vår sysselsättning. Ungefär 20 96 av vår totala export är produkter från skogsindustrin. Denna export svarar för ett nettoinflöde till landet på ca 20 miljarder. Över 300 000 människor har sin utkomst från skogsnäringen och skogsindustrin. Inom skogsindustrin enbart är närmare 90 000 människor sysselsatta. Så långt är vi givetvis eniga om att försöka olika vägar för att underlätta för skogsnäringen och skogsindustrin att utvecklas, expandera och sysselsätta fler människor. I utskottsbetänkandet redovisas också en rad problem som skogsnäringen står inför, t.ex. lönsamheten, kravet på omstrukturering, nedläggning av vissa enheter, utbyggnad av andra, och inte minst råvarubristen. Det genomgående temat i de socialdemokratiska reservationerna och i vpk:s motioner på den här punkten är en önskan att riksdagen beslutar om strukturplaner, handlingsprogram. riktlinjer och helhetslösningar. Innan alla dessa planer blir färdiga och kan presenteras skall inga nedläggningar eller inskränkningar i skogsindustrins verksamhet få ske. Vi i utskottsmajoriteten anser att detta är fel väg. Det kan bli försenande och fördyrande åtgärder, som fö nyss: Vi vill inte vänta på några utredningar. nu kräver vi handling. Vilken handling innebär kravet på helhetslösningar som skall innefatta inte bara ett företag utan hela branscher och industrier? Vi riksdagsmän vet av god ämrar vår konkurrenskraft. Thage Peterson sade själv erfarenhet hur lång tid det tar att göra d sa utredningar. Skulle vi vänta på dem hinner verkligheten åstadkomma stor skada på många företag. Vi anser i stället att företagen måste ges ramar att arbeta inom där företagsledningen får känna ansvar, ta vara på möjligheterna och göra sitt yttersta för att driva en lönsam verksamhet. Den vägen är effektivare — det visar all erfarenhet. Skulle vi genomföra socialdemokraternas alla planer och helhetslösningar skulle vi få en död hand över industrin i stället för effektiviserande åtgärder. Vi har en framgångsrik skogsindustri. Thage Peterson kritiserade skogsindustrin för handlingsförlamning, bristande åtgärder m.m. Det kan man göra efteråt, när man sett i facit. Men om man jämför vår skogsindustri med skogsindustrin i andra länder finner man att vi har haft och har en framgångsrik skogsindustri med duktiga företagsledare och duktiga anställ da. Att vår skogsindustri har problem beror på andra faktorer än kunnandet. Det beror på ökade kostnader i olika avseenden — inte minst på kostnader som vi här hemma inte råder över, t.ex. kostnadsökningar på importvaror som industrin är beroende av. Det är alltså en hårdare konkurrens med utlandet som har lett till att industrin inte fått den lönsamhet som är erforderlig för att den skall kunna expandera och utvecklas. Utskottsmajoriteten anser att regeringens och statens uppgift är att stimulera och understödja skogsindustrin. Det skall man göra på många olika sätt, och ett genomgående drag hos utskottsmajoriteten är att vi förutsätter att regeringen följer dessa frågor med uppmärksamhet. Att så också är fallet bevisas av det citat ur ett interpellationssvar som redovisas i betänkandet och av åtgärder som är på gång inom skogsindustrin. Utskottsmajoriteten menar att det är regeringens skyldighet att följa utvecklingen och när så erfordras sätta in åtgärder som stimulerar utvecklingen men även att ge företagen handlingsmöjligheter och ett eget ansvar att vidta de bästa åtgärderna. Vi kan inte som politiker säga att vi vet bättre än företagen själva. Företagen vet bäst vilka åtgärder de skall ta till. När det gäller Södra Skogsägarna var det mycket nära att vi nådde enighet i utskottet. Vi försökte faktiskt få till stånd en samskrivning. I det föreliggande majoritetsutlåtandet har vi sagt att Södra Skogsägarna, som ju till en del ägs av staten, har ett ansvar som alla andra företag och kanske ett speciellt stort ansvar i det här fallet. Man måste vid den hårda omstrukturering som man står inför ta hänsyn till de anstä Ida, till kommunerna och till alla de parter som är beroende av följderna av en omstrukturering. Utskottsmajoriteten vill emellertid inte gå så långt som till att säga att regeringen skall styra och ställa i alla detaljer, utan vi vill, som jag nyss antydde, ge även Södra Skogsägarna de ramar och den handlingsfrihet som medger att man till det yttersta kan utnyttja sina möjligheter att arbeta och nå ett gott resultat. Utskottsmajoriteten har inte velat uttala att innan det och det har skett och innan den nämnda översynen gjorts får ingenting hända. Vi tror att resultatet därigenom skulle bli sämre. Det är ytterst litet som skiljer utskottsmajoriteten och reservanterna åt på den här punkten. Moderaternas särskilda yttrande skiljer sig ännu mindre från majoritetsskrivningen än vad reservationen gör, och jag frågar mig varför det är nödvändigt att avge ett särskilt yttrande, när man är så gott som överens med utskottsmajoriteten. I en av reservationerna tar man upp skivindustrin och begär en översyn och ett handlingsprogram inför framtiden. Skivindustrin har ju haft stora svårigheter. Det råder där som på många andra håll en viss överkapacitet. Marknaden har varit vikande. Man har helt enkelt känt ett ökat konkurrenstryck från utlandet. Nu tycks vissa förbättringar vara på väg, dels genom bättre konjunkturer, dels genom vissa nedläggningar. I min hemtrakt finns en fabrik, Ljusne, som ägs av Stora Kopparberg. Där har man beslutat om nedläggning av sin träfiberproduktion. Beslutet har fattats enligt Åslingdoktrinen, dvs. man har beslutat om en nedläggning och samtidigt presenterat en annan träteknisk produktion som i princip tar över de anställda som blir övertaliga vid nedläggningen av träfiberproduktionen. Jag vill gärna markera att det är så vi vill att en omstrukturering skall gå till — med minsta möjliga olägenheter för de anställda och för orten. Vi vet att regeringen följer dessa frågor med uppmärksamhet. Därför anser vi inte att det erfordras någon särskild skrivning till regeringen från Vi kan också notera, som socialdemokraterna gör i sin reservation, att den trätekniska forskningsenheten i Skellefteå är ett steg i rätt riktning. Kraven i reservationen är i princip uppfyllda. Så några ord om virkesförsörjningen. Jag vet att industriministern strax kommer upp i talarstolen och att han kommer att beröra den frågan. Jag skall därför bara invända mot det som Thage Peterson mycket frankt sade. nämligen att regeringen har svikit, att den har gått ifrån etc. det avtal som träffades i uppgörelsen mellan de bondeägda skogsföretagen. alltså skogsägarföreningarna, och staten om leveranser av virke. Det vill jag emellertid bestämt bestrida. För inte så länge sedan besökte vi från utskottet Vallvik i Söderhamn. Företagsledningen där förklarade att det avtal som träffats med skogs föreningen fungerar perfekt och vidare att man hade tillgång till virke. Omständigheterna kan väl variera för olika områden. men man skall också minnas att Folke Rydbo vid sitt besök hos utskottet heller inte hade nagon kritik att framföra mot det avtal som NCB och skog Men här dyker en rad problem upp, kanske främst beträffande priserna. Man kan ju ändå inte hävda att skogsägare, som har anslutit sig till den kooperativa skogsägarrörelsen, skall tvingas att leverera virke till ett avsevärt lägre pris än andra företag på marknaden kan bjuda. Det är klart att den prisdiskussion som pågår måste tas med i bilden. Dessutom mäste man när det gäller virkestillförseln också komma ihäg att det finns en rad andra problem. Förmodligen har man tidigare haft en överavverkning, skogen har utsatts för snytbaggeangrepp och uppläggningen har inte varit sådan att leveranserna av de virkeskvantiteter som industrin behöver i varje läge kunnat garanteras. Som utskottet helt riktigt uttalar är det angeläget att man eftersträvar en ökad avverkning. Det är möjligt att man vid planeringen av skogsavverkningarna tagit till i överkant. Om inte ytterligare åtgärder för att öka skogsavverkningen vidtas kanske man måste trappa ned planeringen en aning på sikt. Men vi är från utskottets sida angelägna om — och det framgår ätt stimulera till åtgärder. så att av utskottsbetänkandet — att på olika skogsägarna tar fram det virke som skogsindustrin behöver — något som är av stort intresse. Med dessa ord, fru talman, yrkar jag bifall till vad näringsutskottet hemställt i betänkandena 46, 47 och 48.

Fru talman! Johan Olsson säger att domänverket uppvisat en expansion och bl.a. börjat uppträda inom andra sektorer — exempelvis på energiområdet — och att det är bra. Men sedan han hämtat andan säger han att domänverket ökat sin dominans och hotar den fria företagsamheten osv. Jag vet inte vilken av dessa två ståndpunkter, som han uttrycker med bara ett andetag emellan, som är den tillämpliga — men den frågeställningen kanske Johan Olsson kan vidareutveckla. Johan Olsson säger vidare att om man anlägger samhällsekonomiska aspekter på domänverkets verksamhet skulle det innebära att man äventyrar dess existens. Han säger också att utskottet är enigt på den punkten. Ja, att man från borgerligt håll har den uppfattningen kan jag förstå men vad jag har svårare att förstå är att även socialdemokraterna har anslutit sig till den uppfattningen. Jag ställde ett par frågor till utskottets talesman beträffande sjunktimmer och fiberrester. I dessa råvarubristens dagar vore det lämpligt att tillvarata de enorma mängder som ändå finns. Redan 1978-1979 talade man i utskottet om att viss verksamhet pågick när det gällde fiberresterna. Därför frågar jag: Hur har denna verksamhet avlöpt? I fråga om sjunktimmer hade man visst tillsatt någon utredning som skulle klara ut några juridiska aspekter. Det skulle vara bra att få höra vilken slutsats denna utredning har kommit fram till. Det var de två frågor som jag ställde. Johan Olsson slutade med att tala om råvaruförsörjningen och sade att skogsindustrin kanske måste trappa ned sin kapacitet. Det är mycket möjligt att det är och blir på det sättet. men då måste det i alla fall ske i ordnade former. Man får inte låta skogsindustrierna själva avgöra vad som skall läggas ned och samtidigt bygga nytt. Därför är det så viktigt att vi i dag beslutar om att inga nedläggningar får ske förrän en helhetssyn har lagts på hela skogsindustrins framtid.
Fru talman! Det är en gammal borgerlig metod att så snart socialdemokratin kräver samhällsinsatser på olika områden tala om reglering och byråkrati. Men vem har krävt detaljreglering och ökad byråkrati? Inte vi i varje fall. Vad vi har krävt är samlade åtgärder för att utveckla svensk skogsindustri och förhindra arbetslöshet och utslagning. åtgärder som företagen, samhället och de anställda gemensamt bör arbeta fram. Kan ni inte se vad som händer omkring er i skogsindustribygderna i dag, vad som hänt uppe i Norrland, vad som är på väg att hända i Värmland, vad som händer i södra Sverige — nedläggning och arbetslöshet? När vi kräver åtgärder mot detta reser sig de borgerliga företrädarna och säger: Vi vill i stället ha ett maximalt fritt näringsliv, som kan styra och ställa precis som det vill, efter eget gottfinnande. Samhället och de anställda skall icke lägga sig i. Om samhället kommer in i bilden blir det byråkrati och detaljreglering. Att det i stället blir arbetslöshet och utslagning tycks inte bekymra de borgerliga talarna ett enda dugg. Vi är överens i utskottet om att det behöver göras en översyn av den framtida verksamheten vid Södra Skogsägarna, där ju staten har en betydande andel. Men den borgerliga majoriteten har gett klartecken för en omfattande nedläggning av industrienheter innan denna översyn påbörjats, och det tycker vi socialdemokrater är att börja bakvänt. Vi frågar varför de här industrienheterna inte skall få vara med om denna översyn från början. De borgerliga har ju inga som helst garantier för att det inte blir en nedläggning i Fridafors, i Emsfors och på de andra platserna. Vi menar att detta skall prövas i översynsarbetet, där de anställda och samhället skall vara med. Det är precis som om de borgerliga vore rädda för att det skulle komma ini bilden att dessa enheter skulle få vara kvar. Därför vill de icke gå till slutet i den här frågan och säga att översynsarbetet skall ske på den nuvarande verksamhetens grund och att alla enheter för den skull bör finnas med i bilden. Statens insatser var betydande för Södra Skogsägarna och NCB. Vi menar att nu skall företaget beakta de samhällsekonomiska konsekvenserna och leva upp till sitt sociala ansvar, som riksdagen skrev för ett år sedan. Därför ställde jag en fråga till Johan Olsson, utskottets talesman: Varför inte nu kräva att Södra Skogsägarna skall leva upp till allt detta som riksdagen sade för ett år sedan, när såväl de anställda som berörda kommuner är missbelåtna med hur man har skött strukturfrågorna?
Fru talman! Först till John Andersson: Vad gäller fiberbankarna och sjunktimret vill jag gärna hålla med om att det är angeläget att man kan ta till vara denna resurs som finns under vattenytan, på botten av sjöarna och vattendragen. Men här är man ännu inte klar med metoderna och inte ens med de juridiska aspekterna. Jag förutsätter emellertid att de som jobbar på detta område — det finns också flera enskilda företag som prövar möjligheterna att ta upp och använda dessa resurser — undersöker frågorna i så snabb takt som möjligt. Och jag vill gärna säga att vi har intresse för att man kan nyttiggöra den här råvaran. Vad gäller Thage Petersons inlägg vill jag först säga, att jag protesterar givetvis när Thage Peterson säger att vi inom utskottsmajoriteten inte vill att de anställda skall vara med och genomföra strukturomläggningar. När sade vi någonting sådant? Nej, i stället står det i utskottsbetänkandet — detta var vi ganska överens om, men ni ville ändå ha några rader för er själva i reservation I, trots att vi alltså menar ungefär samma sak — om Södra Skogsägarna: ”Utskottet vill understryka att företaget i samråd med de anställda bör göra en översyn av nu gällande planer ——-—. "” Och vad innebär det, Thage Peterson, om man inte också måste ta hänsyn till Fridafors bruk och andra företag som är under diskussion? Men vi vill inte säga till företagen att ni skall göra så och så, för vi anser att har man gett ett företag ett ansvar, skall företaget leva upp till det. Det kan ju hända att den översyn som vi vädjar om leder till att det blir en annan inriktning än man från början tänkte sig. Det kan också hända att översynen leder till strukturomvandlingar som är oundvikliga. Men då förutsätter vi att det sker under både företagsekonomiskt och samhällsekonomiskt ansvar och att man tar hänsyn till de anställda och till kommunerna — att man verkligen sätter in, som i det exempel jag nämnde, åtgärder för att möta strukturomvandlingen med ny verksamhet som ger de anställda nytt arbete. Dessutom är det alldeles självklart — och det står vi för — att de anställda i varje enskilt företag, som vi varit överens om att dra upp riktlinjer för, har möjlighet att påverka företagsledningens handlande på olika sätt. Detta ställer vi alltså upp på, och jag vill givetvis tillbakavisa påståendet att vi skulle vilja att företagen går förbi de anställda och går förbi kommunerna. Men å andra sidan kan vi inte klavbinda företagen, för det är då stor risk för att resultatet blir sämre, och det tjänar ingen på — varken staten, kommunerna eller de anställda. Det kan bli sämre effektivitet. Vi måste tillämpa marknadsekonomin så långt. inom vissa ramar, att vi utnyttjar alla tillgängliga möjligheter att vara effektiva, så att vi kan konkurrera med utlandet och därmed också kan uppehålla vår leveranskraft när det gäller utlandet och ha en bra handelsbalans.
Fru talman! Det är ju utmärkt att Johan Olsson håller'med mig om det nödvändiga i att man tillvaratar sjunktimret och fiberresterna. Men sedan säger Johan Olsson att man inte är klar då det gäller att utreda de juridiska aspekterna. Nu sade ju utskottet redan i betänkandet från 1978/79 att dessa juridiska aspekter höll på att utredas. Det är tydligen så att man har placerat de här frågorna i Fälldins bekanta långbänk — på något annat sätt kan det inte vara. Det måste vara orimligt att här sitta och utreda juridiska aspekter, då det finns råvara till en industri som nu icke får tillräckligt med råvara. Jag är inte överens med Johan Olsson om att man inte skulle ha den erforderliga tekniken. Enligt uppgifter som föreligger i dag finns tekniken då det gäller att tillvarata fiberresterna. Man har också den teknik som behövs för att rena dessa fiberrester från kvicksilver, så det är bara initiativet som fattas här. Jag måste fråga Johan Olsson: Hur många år till skall man sitta och utreda juridiska aspekter medan denna råvara ligger på botten av våra älvar och sjöar och förstör vattendragen, medan samtidigt industrin är utan råvara? Hur många år till skall man hålla på med detta?
Fru talman! Ni ger inte de anställda något verkligt mandat att delta i arbetet med att omstrukturera skogsindustrin. Ni vill ju inte lämna några garantier för att de hotade enheterna skall få vara kvar, inte ens för den period då översynsarbetet skall göras. Även om de anställda vid flera av de hotade enheterna har presenterat förslag till åtgärder som vi tycker att man borde pröva så har de kanske ingen chans att föra fram dem, eftersom Södra Skogsägarna kanske dessförinnan lagt ner en eller flera av de enheterna. I utskottsmajoritetens skrivning har man alltså på denna punkt inte tagit steget fullt ut. Jag har sagt att jag tycker det är en i många stycken långtgående kritik man framställer mot Södra Skogsägarna, men man fullföljer inte resonemanget med att säga att enheterna skall ha sin chans under översynsarbetet. Och det betyder att den erfarenhet och sakkunskap som finns hos de anställda inte tas till vara för framtida lösningar. Jag vill också beröra frågan om skogsavverkningarna, som Johan Olsson tog uppi sitt inlägg. Avverkningarna inom flera områden har under senare år uppgått till endast ungefär hälften av tillväxten. Detta påpekande gjorde fyra fackförbund på LO och TCO-sidan i en skrivelse till industriministern nyligen. Många har betecknat råvarusituationen som ”den onödiga virkesbristen” och sagt att det finns betydande möjligheter att avverka och få virke för industrierna. Faktum är att många skogsägare inte på långa vägar utnyttjar den produktionskraft och de avverkningsmöjligheter som skogen ger. Och trots de som vi hävdar goda priserna på virket väntas avverkningen denna säsong bli flera miljoner kubikmeter lägre än vad som kan motiveras med hänsyn till skogens tillväxt. Därför går det inte bara att säga: Vi avverkar så mycket som skogen tillåter. Det är inte så. Tvärtom är avverkningen långt ifrån den gräns som skogen tillåter. Sedan frågar man sig när det gäller södra NCB varför inte virket kommer fram. Johan Olsson, som satt med i näringsutskottet, är medveten om att föreningarna har förbundit sig att leverera virke till de föreningsägda cellulosaindustrierna. De skall ha sitt behov av virkesråvara tillgodosett. Hur kan Johan Olsson påstå att fabrikernas behov av råvara tillgodoses när han samtidigt vet att fabriker kommer att få läggas ner just på grund av virkesbrist?

Fru talman! Thage Peterson säger att utskottsmajoritetens förslag inte ger några garantier för de anställda att vara med och bestämma om strukturomvandlingen och att man inte ger enheterna någon chans. Det är fel, Thage Peterson. Jag vill helt kort säga — diskussionen kommer ju att gå vidare — att om vi ger Södra Skogsägarna det rådet att göra en översyn så är det självklart att om enheterna har någon chans så har de det. Vi menar att företaget skall göra en helhetsöversyn av verksamheten, och då måste man ju bedöma, under eget, företagsekonomiskt ansvar, vilka enheter som kan överleva och vad man kan göra för att den och den enheten skall överleva. Vi ger enheterna en chans. Men vi menar att ert förslag är förödande. Det innebär att företaget tvingas till handlingsförlamning. och man kommer att skylla på staten om det inte går att lösa sysselsättningsproblemen. Det skapar svårigheter för företaget att få i gång en verksamhet som ersätter en redan föråldrad verksamhet. Där har de anställda och kommunerna en chans att få till stånd en effektiv verksamhet. som kanske till viss del elsättning. leder till nedläggning men som också skapar ny s Det finns, Thage Peterson, delade meningar om vilken ravarukvantitet som kan avverkas. Skogsägareföreningarnas förbund har nyligen bestritt just de uppgifter som Thage Peterson nu lämnade och sagt att vära tillgångar inte är så stora som det pås Det är angeläget att vi får en bättre uppskattning av vilka råvarutillgångar som vi har att röra oss med. Det finns ingen anledning att avverka för framtida behov — vi måste ha en jämn och långsiktig avverkning. Och det ställer vi upp på. Vi har i betänkandet framhållit att regeringen har föreslagit och riksdagen bifallit en hel rad åtgärder för att stimulera fram virket. Skulle vi besluta om en beredskapslag befarar jag att tillförseln av virkesråvara i stället kommer att minska. Vill verkligen Thage Peterson och socialdemokraterna säga till skogsägarna: Vi vill lagstifta så att ni tvingas leverera mer virke. Hurudan tror ni att reaktionen skulle bli i det fria samhälle som indå lever i? Jag vill bestämt avråda från något sådant. och vi gör det också i betänkandet. Vi villi stället använda stimulansmetoden för att få fram det virke som behövs.